Fru talman! Göran Magnusson tar upp frågan om hängavtal och att ett sådant inte skulle ha haft någon större betydelse i Europadomstolen. Ett av huvudargumenten i Europadomstolens beslut var ju att Torgny Gustafsson hade haft möjlighet att teckna ett hängavtal med s.k. individuell klausul. Det var detta som vi i konstitutionsutskottet ville se exempel på, men det har vi inte sett. Min fråga till Göran Magnusson är om han någon gång har sett exempel på hängavtal med individuell klausul som är kopplat till hotell och restaurangbranschen. Om han inte har gjort det, vilket jag inte tror, då är frågan om det var rätt av den socialdemokratiska regeringen att föra fram dessa argument som var så avgörande utan att man kontrollerade dem.
Fru talman! Hängavtal är ju inte alldeles ovanligt på den svenska arbetsmarknaden. Det har använts bl.a. för att skriva avtal med arbetsgivare som inte vill gå med i Svenska Arbetsgivareföreningen eller i någon annan arbetsgivarorganisation. Skälet kan vara ideologiskt eller ekonomiskt, att det är för dyrt att vara med. Hängavtal är ju inte någon helt ovanlig eller konstig företeelse. Individualiteten i hängavtalen finns naturligtvis också. Men fackföreningarna och de fackliga organisationerna - vare sig det handlar om LO, TCO eller SACO - kan skriva hängavtal som är individualiserade på det sättet att de avviker kraftigt från kollektivavtalen. Det är klart att kollektivavtalen anger ett golv. När det gäller lönefrågor och andra frågor är avtalen över huvud taget minimiavtal. Löner kan sättas väsentligt högre än vad som står i både kollektivavtal och hängavtal, om man nu vill det. Såvitt jag vet har väl fackföreningarna aldrig haft någonting emot högre löner än minimilöner. Jag tror att man är ute på väldigt farlig väg här. Poängen i resonemangen är att Torgny Gustafsson inte heller var intresserad av ett individualiserat hängavtal. Han var intresserad av att inte skriva något avtal där någon fackförening var inblandad. Det var poängen i Torgny Gustafssons position, och det är den som han hela tiden har drivit. Det var därför som man ansåg att dessa uppgifter var irrelevanta. Det handlade inte om ifall det var bättre eller sämre på det ena eller andra sättet i avtalet, utan processen i Strasbourg handlade om att man inte skulle behöva skriva avtal med någon fackförening.
Fru talman! Kan det vara så att målet Gustafsson mot svenska staten var så principiellt viktigt angående den negativa föreningsfriheten att den socialdemokratiska regeringen gav vika för noggrannhet och kontroll när det gäller det material som man lämnade? Vi hade en utfrågning med förre statsminister Ingvar Carlsson. På frågan om man bör vidareförmedla material svarade han: Om man inser att en uppgift är helt felaktig, anser jag att man inte skall vidarebefordra den. Så sade Ingvar Carlsson. Min fråga till Göran Magnusson är om han anser att en regering skall överlämna okontrollerat material till en domstol, trots att uppgiftslämnaren har uppgivit att uppgifterna inte är korrekta.
Fru talman! Det är klart att man medvetet inte skall vidarebefordra felaktiga uppgifter. Om det rör sig om uppgifter vilkas korrekthet man till hundra procent inte kan kontrollera skall man skicka med en reservation. Man skall ju inte underkänna domstolens kompetens att bedöma uppgifterna, och domstolen ansåg också att uppgifterna inte var ostridiga. Regeringen redogjorde ju för vad det var för slags uppgifter och för vem som hade levererat dem. Jag tycker inte att det finns anledning att lägga regeringen någonting till last på den punkten, utan det förbättrade beslutsunderlaget för domstolen. Sedan tyckte inte domstolen att det var särskilt avgörande för fortsättningen. Naturligtvis tycker inte heller jag att man skall skicka uppgifter som man inte har grund för, utan att tala om vilken karaktär uppgifterna har. Det är alldeles uppenbart.

Fru talman! Jag vet inte om det är fel på ljudtekniken här i kammaren, men nog borde Göran Magnusson ha uppfattat att jag inte påstod att dessa uppgifter var avgörande för domens utgång. Vad jag sade var att oavsett om uppgifterna var det eller inte skulle de vara korrekta och fullständiga. I en tidigare omgång här replikerade Göran Magnusson på Mats Einarssons inlägg. Han sade då att uppgifterna i boken Kommunistjägarna inte hade något fog för sig. Göran Magnusson använde alltså uttrycket "fog för sig". Jag vill bara fråga om det finns någon substans bakom uttrycker "fog för sig". Det är nämligen så att regeringen ansåg att fackföreningen hade "fog" för sitt agerande, och det måste finnas någon substans bakom detta. Regeringen ville försvara stridsåtgärderna samtidigt som man säger att regeringen inte ansåg sig kunna gå i god för uppgifterna från facket. Hur får Göran Magnusson detta att gå ihop? Jag har ytterligare en fråga: Kan man förmedla fullständiga och korrekta uppgifter utan att kontrollera sanningshalten i dem?
Fru talman! Om man skall garantera uppgifterna måste man naturligtvis ha kontrollerat dem. Det är alldeles uppenbart. Vad regeringen gjorde - och nu upprepar jag det för jag vet inte vilken gång i ordningen - var att man vidarebefordrade uppgifterna och angav vem som var uppgiftslämnare. Man erbjöd sig också på olika sätt att försöka medverka till att säkerställa korrektheten i uppgifterna. Jag tycker alltså inte att det har inträffat så mycket märkligt på den punkten, särskilt som uppgifterna senare inte alls hade de betydelse som andra talare än Ingvar Svensson med kraft har pläderat för här. Jag skall försöka att hinna med en facklig grundkurs på en minut och tolv sekunder. Det är ju inte så som jag får ett intryck av att en del talare här hävdar, att en fackförenings rätt att kräva ett avtal - jag bortser från om det rör sig om kollektivavtal eller hängavtal - hänger ju inte samman med att någon person som är anställd i företaget anmäler medlemskap och att man vill ha ett kollektivavtal. Rätten finns ju oberoende av om det finns fackföreningsmedlemmar och oberoende av vilken nivå anställningsvillkoren har. Anställningarna måste inte vara dåliga för att man skall kunna kräva ett kollektivavtal. Kollektivavtalet har ju en mycket vidare ram. Detta är lite av vad LO lär ut i sina fackliga grundkurser. Jag tycker att det är lite trist om man betraktar LO eller facken som något slags institution i samhället dit människor lämnar in en anmälan för att få kollektivavtal. Det är en ideell förening som verkar på ett helt annat sätt. Rätten att kräva avtal är grundläggande i svenska arbetsrättsförhållanden. Det är den som de fyra forna regeringskamraterna vill undergräva.
Fru talman! Jag bad inte om en facklig grundkurs utan om ett svar på mina frågor, men det fick jag inte. Skall jag tolka Göran Magnusson så att det inte finns någon substans alls i uttrycket "fog för sig"? När regeringen säger att den vill försvara stridsåtgärderna kan man inte heller lita på att den verkligen vill försvara stridsåtgärderna. Det handlar om att man inte har kunnat gå i god för att uppgifterna från facket är korrekta. Det var också en intressant svängning när det gällde att kontrollera sanningshalten. Det handlade om att vidarebefordra uppgifter och inte om att kontrollera dem. Det var mycket intressant.
Fru talman! Konstitutionsutskottets ordförande sade i en tidigare debatt här att uppgifterna så långt möjligt, i görligaste mån, naturligtvis skall kontrolleras. Man skall kunna säga: Detta är de faktiska omständigheterna. Kan man inte det måste man skicka med en reservation. Det var precis vad regeringen gjorde. Nej, det är möjligt att Ingvar Svensson inte begärde en facklig grundkurs, men det är inte samma sak som att han inte behöver en facklig grundkurs. Det var därför jag ville lägga ut texten lite grann kring detta. Återigen tillbaka till frågan. Reglerna är sådana på svensk arbetsmarknad att en facklig organisation har rätt att kräva ett avtal. Jag skall inte tynga kammaren med att berätta om mina egna erfarenheter som arbetsgivare på detta område. Jag har faktiskt varit arbetsgivare och representerat företagsägaren, ett offentligt företag, där två fackliga organisationer kommit i konflikt med varandra om vem som skall ha avtalsrätten. Det är en mycket komplicerad och intressant fråga. Men den ligger lite utanför detta. Den ingår kanske inte ens i en facklig grundkurs, utan det är i så fall överkursen. I vart fall måste man när man diskuterar detta komma ihåg att det är grundläggande på den svenska arbetsmarknaden att man träffar avtal mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna. Det är också det som domstolen i Strasbourg har tagit fasta på. Den har sagt att detta är grundläggande och väsentligt på den svenska arbetsmarknaden. Konventionen om mänskliga rättigheter ger inte en arbetsgivare, vare sig liten eller stor, rätt att vägra att skriva avtal. Den ger rätten att inte vara med i en arbetsgivarförening. Men avtalsfrågan kan lösas utan arbetsgivarföreningen. Det är det som är kärnan i domstolens utslag på den här punkten.

Fru talman! Jag har tidigare i dag gjort en sammanfattning av vad som har hänt i det här ärendet. Göran Magnusson har nu gjort det i större detalj. Jag kan bara understryka hans historieskrivning, men jag kan kanske också komplettera med några saker. De borgerliga företrädarna har här sagt att fackets uppgifter är falska. Det har upprepats med olika ord av olika talare. Detta är icke belagt. Det är också intressant att se: Vad är det för typ av uppgift som den socialdemokratiska regeringen begärde att få in från facket? Jo, den ville, jag citerar ur regeringens promemoria: "få en redovisning av de överväganden som legat till grund för de stridsåtgäder som HRF vidtagit mot Torgny Gustafsson och varför dessa bedömts som nödvändiga". Denna redovisning har regeringen fått. Regeringen har egentligen inte haft någon anledning att ifrågasätta dessa redovisningar. Dessutom kan regeringen heller inte anställa någon form av förhör under ed eller något formellt förhör över huvud taget för att utröna om sådana uppgifter är korrekta eller inte. Här får man göra en skälighetsbedömning. Vad man har frågat efter är grunderna för fackets handlande - och de har man fått - för att ge en allsidig information till domstolen om hur läget har varit i den bakomliggande konflikten. Det är inte så att Europadomstolen skulle döma mellan facket och Gustafssons företag. Den skulle döma om statens rätt att ha en viss lagstiftning och vissa principer på arbetsrättens område eller inte. Vidare har det här gjorts gällande att den borgerliga regeringen valde vad man kallade "en neutral ställning". Nej, den valde ingen neutral ställning. Den valde att inte se till att båda parternas syn på den bakomliggande konflikten kom fram, utan den nöjde sig med att den anmälande partens syn på konflikten, som ju redan fanns hos domstolen, blev oemotsagd. Därmed brast egentligen den borgerliga regeringen i neutralitet. Fru talman! Det är intressant att citera vad regeringens ombud sagt om detta. Han var med på ett möte där, som han mindes, både statsrådet Hellsvik och statsrådet Laurén var med. Han säger att vid det mötet " - stod det klart för alla närvarande att detta var ett mål som så att säga politiskt passade in i det reformarbete som den borgerliga regeringen ville genomdriva på arbetsrättens område. Yttrandet fingranskades i Justitiedepartementet av den borgerliga regeringen. Genomgående var de justeringar som gjordes i syfte att tona ned bestridandet av konventionsbrott i kommissionen". Vidare anförde regeringens ombud: Jag fick under hand fullt klart för mig att den borgerliga regeringen inte skulle beklaga om målet förlorades. Så var inställningen och attityden hos den borgerliga regeringen när det gällde att försvara svensk lagstiftning och en princip på svensk arbetsmarknad. Man ville förlora därför att man med hjälp och stöd av Europeiska kommissionen och Europadomstolen skulle kunna undergräva arbetsrätten, fackets ställning och de anställdas position på arbetsmarknaden. Det var vad den borgerliga regeringen önskade. Det var därför detta inte gick som besvikelsen är stor, och det är därför som man fullföljer det med en anmälan till konstitutionsutskottet där man försöker att konstruera fram att regeringen lämnat oriktiga uppgifter, vilket regeringen inte har gjort. Den har betonat att de uppgifter som den har vidarebefordrat är en partsinlaga. Den har också erbjudit sig att ta fram vittnen till domstolen för att domstolen skall kunna utröna sanningshalten i detta, något som regeringen själv inte har formella möjligheter till. Saken borde alltså vara helt klar. Den socialdemokratiska regeringen har icke här gjort något konstitutionellt felaktigt eller anmärkningsvärt. Det anmärkningsvärda i sammanhanget är snarare den borgerliga regeringens underlåtenhet att försvara sig. Snarare närmast bad man om ett nederlag för att på det viset få ett politiskt stöd av en europeisk instans för att kunna ändra lagstiftningen i Sverige på ett för de anställda negativt sätt. Det hade ju så att säga politiskt underlättat för borgerligheten. Det anmärkningsvärda är väl också de skarpa tongångarna i de borgerliga partiernas reservation i det här ärendet, som jag tycker går långt utöver vad som borde vara rimligt ens om man själv stod på den sidan. Men det får står för dem. Det är också så att man diskuterar det här med hängavtal och gör stor affär av detta. Tyvärr har inte hotell och restaurangfacket skickat in några exempel. Men de skriver ju själva i ett brev till LO:s rättsskydd att det finns möjligheter att göra lokala avvikelser från huvudregeln när det gäller avtal på flera punkter. Det gäller arbetstidens förläggning. Det gäller också måltidsuppehåll och andra saker. Det kan också förekomma avvikelser i lönesättning även om det är något som man givetvis inte bejakar från centralt håll. Detta har Hotell och Restaurang framhållit i ett brev. Likväl hävdar borgerliga ledamöter här att det inte förekommer några hängavtal på hotell och restaurangområdet. Det är faktiskt så att hängavtal är oerhört vanliga på den svenska arbetsmarknaden. Det är inget märkligt med detta, och det finns ingen anledning att ifrågasätta hotell och restaurangfackets uppgifter om att det förekommer också på deras område. Det finns inget belägg för det här som de borgerliga partierna försöker göra ett stort nummer av i sin reservation. De blottlägger i detta egentligen bara sin egen okunnighet om hur arbetsmarknaden fungerar och om hur verkligheten ser ut för fackföreningarna. Fru talman! Jag ber därmed att få yrka avslag på den borgerliga reservationen. Jag yrkar också på godkännande av konstitutionsutskottets anmälan.

Fru talman! Jag fick inget svar av Göran Magnusson, och Kenneth Kvist utgör ju mellanbrodern i den här majoriteten så jag tänker ställa samma fråga till honom. Finns det någon substans bakom det här uttrycket "fog för sig"? Regeringen säger ju att fackföreningen hade fog för sitt agerande, dvs. för stridsåtgärderna. Regeringen vill försvara stridsåtgärderna. Samtidigt säger man att regeringen inte kunnat gå i god för uppgifterna från facket. Men dessa uppgifter låg ju till grund för stridsåtgärderna. Hur får Kenneth Kvist detta att gå ihop? Jag vill också ta upp den andra frågan. Hur skall man kunna förmedla fullständiga och korrekta uppgifter utan att kontrollera sanningshalten i dem? Det vore intressant om Kenneth Kvist kunde besvara den frågan.
Fru talman! Jag uppfattade inte riktigt den sista frågan, den som det skulle vara så intressant om jag svarade på. Den får väl Ingvar Svensson återkomma med i nästa replik. När det gäller detta med om facket hade fog vill jag säga att svensk fackföreningsrörelse aldrig har vidtagit stridsåtgärder om det inte har funnits fog för dem. Jag tillhör den del av arbetarrörelsen som kanske skulle kunna betecknas som den mer radikala och otåliga. Jag har tyckt att facket många gånger har varit trögt när det gäller att vidta stridsåtgärder. Jag tror inte att man kan säga att svensk fackföreningsrörelse alldeles utan anledning väljer att gå till strid för sina medlemmars intressen. Det är ju faktiskt fackets och dess medlemmars intresse att det finns avtal på svensk arbetsmarknad. Det är fackets och dess medlemmars intresse att slå vakt om principerna för rätten till organisering och rätten till kollektivavtal. Detta är fog nog för facket att vidta stridsåtgärder. Den rätten har man enligt svensk arbetsmarknadslagstiftning för närvarande. Det är en rätt som ni vill undergräva för fackföreningsrörelsen, men den finns. I fråga om det företag som vi diskuterar i den bakomliggande konflikten, som nu inte är föremål för KU:s granskning i sig, har fackföreningsrörelsen ansett sig ha fog. Det är tillräckligt.
Fru talman! Kenneth Kvist undviker också att svara på frågan. Det gällde ju inte om facket har haft fog för detta utan hur regeringen har hanterat den här frågeställningen. Regeringen säger att man inte kan gå i god för uppgifterna från facket. Men samtidigt säger man att facket har haft fog för sina stridsåtgärder. Man vill försvara dessa stridsåtgärder inför domstolen, men man kan alltså inte gå i god för uppgifterna. Jag undrade bara hur Kenneth Kvist fick den här logiken att stämma. Nu skall jag upprepa den fråga som Kenneth Kvist inte uppfattade tidigare och som också är väldigt intressant: Hur kan man förmedla fullständiga och korrekta uppgifter utan att kontrollera sanningshalten i dessa uppgifter?
Fru talman! Det kan man göra därför att regeringen ansåg att den ville ge den korrekta informationen om fackets bevekelsegrund. Och den gav också denna korrekta information om fackets bevekelsegrund. Sedan är det inte regeringens sak att så att säga gå in och recensera fackets bevekelsegrund. Det är ju egentligen också svaret på den första frågeställningen. Facket vidtar stridsåtgärder och har rätt att göra detta. Då menar regeringen att det därigenom finns fog, eftersom frontställningen så att säga såg ut som den gjorde. Jag har alltså inte undvikit att svara på den frågan. Det finns här ingen anledning till konstitutionell kritik av regeringen. Det är helt klart. Däremot har den borgerliga regeringen anmärkningsvärt nog brustit i att försöka försvara svensk lagstiftning och den svenska modellen.
Fru talman! Kenneth Kvist upprepar det som även Göran Magnusson tidigare argumenterat för, att det inte finns något påstående om att hängavtalet skulle ha varit avgörande för domstolens slutliga bedömning. Då måste man ställa frågan om majoriteten själv ställer sig bakom den skrivning man har. Jag läser innantill: "När Europadomstolen i sin dom konstaterade att Torgny Gustafssons negativa föreningsrätt inte hade kränkts lade domstolen särskild vikt vid två sakförhållanden. För de första hade Torgny Gustafsson två möjligheter att gå med på vad HRF begärde i fråga om villkoren för hans anställda, antingen att gå med i en arbetsgivarorganisation eller att teckna hängavtal." Vad står då "särskild vikt" för? Naturligtvis innebär det här med särskild vikt att detta med hängavtal var med i Europadomstolens slutliga bedömning. Då är det berättigat att ställa frågan om Kenneth Kvist står bakom majoritetsskrivningen. Och som en följdfråga kan man naturligtvis undra: Är det då inte viktigt, när det är av särskild vikt i en bedömning, att man också kan bevisa hur detta hängavtal kan se ut? Och är det inte viktigt att också Kenneth Kvist som ledamot i konstitutionsutskottet skulle ha möjlighet att erhålla ett sådant hängavtal för att kunna göra en bedömning av den information som regeringen har lämnat vidare?
Fru talman! Nu måste nog Åsa ha hört saker i mitt inlägg som jag inte har sagt. Jag har aldrig förnekat att hängavtalet spelar en roll för den här domen. Jag säger att det väl inte är så märkligt. Hängavtal är vanligt förekommande på svensk arbetsmarknad, och möjlighet till hängavtal finns såvitt jag vet på varje avtalsområde - även på Hotell och Restaurangs område. Hotell och Restaurang svarar också i ett brev som LO:s rättsskydd har förmedlat att det visst förekommer hängavtal med olika individuella avvikelser i. Det finns väl ingen anledning att ifrågasätta det? Detta är ett utomordentligt vanligt instrument på svensk arbetsmarknad. Jag kan inte förstå annat än att det blottlägger okunnighet om hur det ser ut på arbetsmarknaden vad gäller avtal när man gör en så stor sak av detta och ifrågasätter eller låtsas som att hängavtal inte existerar.
Fru talman! Kenneth Kvist, det blottlägger också en brist på argument när man som ledamot i konstitutionsutskottet på en direkt fråga inte kan erhålla en sådan bevisföring i ett ärende som egentligen hela utskottet bedömt som väldigt viktigt.
Fru talman! Som jag sagt så behövs det inte för min del. Jag vet att hängavtal är utomordentligt vanliga på svensk arbetsmarknad. I ett sådant här fall - alltså när en arbetsgivare inte vill gå med i en arbetsgivarförening - kan det självklart slutas ett hängavtal. Som partisekreterare i Vänsterpartiet har jag varit med om att göra det för våra anställda. Vi ville inte tillhöra SAF - det var innan så att säga föreningslivets egen arbetsgivarorganisation fanns. Då fick vi ett hängavtal med Handels. Vi fick t.o.m. ett undantag på lönesidan därför att vi inte kunde betala våra funktionärer lika höga löner som ABF. Det var ingenting märkvärdigt, utan sådana hängavtal förekommer. Det var ingen som ens höjde ögonbrynen över att det här förekom. Detta förekommer alltså på arbetsmarknaden och är utomordentligt vanligt. Den här möjligheten finns således; den möjligheten har den arbetsgivare som inte vill vara med i en arbetsgivarorganisation.
Fru talman! Kenneth Kvist tar upp den borgerliga regeringens inställning i frågan. Men det var så att den borgerliga regeringen förhöll sig neutral till den bakomliggande konflikten. Sverige var anslutet till Europakonventionen och man ville se på rättsläget, dvs. hur det var med överensstämmelsen mellan svensk lag och Europakonventionen. Kenneth Kvist sade att den borgerliga regeringen förmedlade en parts åsikt men den borgerliga regeringen förmedlade faktiskt inte någon parts åsikt eller ståndpunkt i det här fallet. Vad man gjorde var att man skickade ett eget yttrande till kommissionen där man bl.a. beskrev den svenska modellen, så i det här fallet tycker jag att man kan påstå att den borgerliga regeringen drev en rak linje. Kenneth Kvist pratar mest om den borgerliga regeringen. Han säger inte så mycket om den socialdemokratiska. Kärnfrågan i denna granskning är om det kan anses att den socialdemokratiska regeringen agerade på ett noggrant och trovärdigt sätt när man förmedlade material till Europadomstolen gällande detta mål. Jag är av den tydliga åsikten att den socialdemokratiska regeringen inte var noggrann när det gällde kontroll och de uppgifter som man levererade. Min fråga till Kenneth Kvist är om han tycker att regeringen skall överlämna okontrollerat material till domstol trots, som i det här fallet, att uppgiftslämnaren påtalat att uppgifterna inte är korrekta.
Fru talman! Regeringarna skall naturligtvis överlämna så korrekt material som möjligt. Men här ansåg man, och man hade rätt att anse det, att man ville överlämna fackets bevekelsegrund till domstolens kännedom. Det gjorde man också. Regeringen hade ingen anledning att inför domstolen så att säga recensera det som var fackets bevekelsegrund. Det är inte korrekt att den borgerliga regeringen väljer en neutral ställning, som det heter. Det är en mycket märklig position. Den borgerliga regeringen visste mycket väl att kärandens, mot svenska staten, syn på den bakomliggande konflikten förelåg hos domstolen. I det läget låter man så att säga denna redan i domstolen förekommande partsinlaga vara den enda och oemotsagda partsinlagan. Den borgerliga regeringen lyfter inte ett finger för att göra bekant också att det fanns en annan synpunkt på det hela.

Fru talman! För att återgå till den socialdemokratiska regeringen är återigen min fråga: Varför finns det inte med i majoritetens text något om att det faktiskt är fel att förmedla okontrollerat material, som det uppenbart var i det här fallet?
Fru talman! I majoritetens text understryks nödvändigheten av en god grund, av goda fakta - jag vet inte riktigt hur vi formulerade detta i materialet. Som Göran Magnusson flera gånger har betonat är detta inte stridigt. Regeringen skall lämna ett fullgott material även om det skulle gå dess intressen emot. Men i det här fallet har regeringen bara sett det som sin uppgift att för fullständighetens skull informera om den bakomliggande konflikten och då se till att domstolen har tillgång inte bara till den ena sidans bild utan också till den andra sidans bild. Jag kan inte se att detta på något sätt är någonting förgripligt eller någonting som gjort att regeringen har ställt sig bakom fackföreningens positionering i den bakomliggande konflikten. I stället har man bara för allsidighetens skull velat göra detta. Att vara allsidig är, enligt mitt sätt att se saken, att eftersträva om inte neutralitet så i varje fall objektivitet. Det har den socialdemokratiska regeringen gjort. Därvid har den borgerliga regeringen brustit. Den borgerliga regeringens uraktlåtenhet härvidlag kom ju fram under granskningens gång, och så kan det ofta vara. En granskning som väckts för att man hoppats kunna beslå en regering med fel kan faktiskt leda till att det i stället kommer fram saker som beslår en annan med fel. Så blev det i det här fallet enligt min och majoritetens mening.

Fru talman! Jag behöver inte repetera händelseförloppet i det här ärendet eftersom många redan har gjort det. Men det är, anser jag, särskilt viktigt att definiera konstitutionsutskottets granskningsuppgift. Granskningen gäller inte den ursprungliga tvisten Restauranganställdas förbund eller att bedöma vad som låg bakom konflikten. Utskottet har givetvis inte heller haft i uppgift att recensera Europakommissionens tidigare utslag eller Europadomstolens senare. Granskningen handlar enbart, som jag ser det, om regeringen gjorde rätt i att som inlaga lämna över fackets synpunkter på konflikten till Europadomstolen; detta utan att i detalj granska sanningshalten i inlagan. Jag anser att regeringen handlade rätt och har svårt att se reservanternas argument som någonting annat än ett försvar av arbetsgivaren Gustafsson i den ursprungliga konflikten. Det är, som sagt, inte utskottets uppgift att granska. Dessutom är det fel, menar jag, att säga att inlagan, dvs. fackets uppgifter, var densamma som regeringens. Det kan väl inte finnas en tvekan om vems uppgifter det var. Regeringen poängterar ju detta inför domstolen. Kravet på att kontrollera uppgifterna är en fråga som det givetvis går att diskutera eftersom regeringen påpekar att det som är uppenbart oriktigt inte heller skall lämnas vidare, och så var det inte i detta fallet. Generellt får man nog ändå utgå från att det ligger i en regerings intresse att inte göra bort sig eller få sitt förtroende devalverat genom att medvetet vidarebefordra oriktiga uppgifter. Detta utgår jag från. Fru talman! Det här är just en sådan fråga som jag nämnde i inledningsrundan där de traditionella politiska blocken får skarpa konturer och bildar klara motpoler. Enligt min mening är det mycket olyckligt att våra uppriktiga försök till en seriös och fri granskning på så sätt delvis omvandlas till något av ett ideologiskt ställningskrig. Fru talman! Jag yrkar på godkännande av utskottets anmälan och avslag på reservationen.

Fru talman! Jag har plågat Göran Magnusson och Kenneth Kvist på några punkter, och jag har inte fått några svar. Per Lager skall inte tro att han skall komma undan för att han är lillebror i denna majoritet. Per Lager säger att det inte var någon tvekan om varifrån uppgifterna kom när regeringen förmedlade dem till Europadomstolen. Regeringen säger nu till KU att den inte har kunnat gå i god för uppgifterna från facket. Samtidigt säger man att facket hade fog för sitt agerande - för sina stridsåtgärder - och vill försvara dessa stridsåtgärder. Men bakom detta ligger dessa uppgifter. Hur får Per Lager detta att gå ihop? Hur kan det stämma? Den andra frågan gäller hur man skall kunna förmedla fullständiga och korrekta uppgifter utan att kontrollera sanningshalten i uppgifterna.
Fru talman! Jag är rädd att Ingvar Svensson får ett svar som liknar de svar han fått av dem som han frågat tidigare. Här var det viktiga att lämna vidare uppgifterna om fackets bevekelsegrunder, så att de fanns med i domstolens underlag. Nu tillmätte domstolen det ingen större vikt, men det som är viktigt i detta sammanhang är att uppgifterna om fackets bevekelsegrunder verkligen kom fram till domstolen. Vad gäller möjligheten eller skyldigheten att kontrollera uppgifterna menar jag, som jag sade i mitt inledningsanförande, att regeringen givetvis inte skall lämna vidare klart oriktiga uppgifter. Det är så många som har sagt det. Vi utgår ifrån att man inte gör det. Ingenting har väl heller bevisat att dessa uppgifter är oriktiga. Det finns en del funderingar om vad som eventuellt inte är helt korrekt, men det har med hela den osäkra bilden från 1980-talet och framåt att göra. Vi menar att det viktiga för regeringen var att lämna ifrån sig uppgifterna och tala om att man inte hade fullt ansvar för dem. Det var fackets bevekelsegrunder.
Fru talman! Vi kan lämna diskussionen om uppgifterna var riktiga eller inte därhän. Det gör jag givetvis en bedömning av. Frågan är om regeringen hade kontrollerat uppgifterna eller inte. Såvitt jag kan bedöma har man inte gjort det. Man har inte brytt sig om det, och därmed har man inte heller kunnat vara säker på att man förmedlat en fullständig och korrekt information. Jag fick så klart inte något svar på mina frågor om fog, osv. Det hade jag heller inte väntat mig. Kan de två andra inte svara kan förmodligen inte heller Per Lager göra det. Menar Per Lager att regeringen har gjort en allsidig bedömning av det hela, vilket Kenneth Kvist var inne på? Samtidigt säger man att man anser att facket har haft fog för sina stridsåtgärder och vill försvara dessa stridsåtgärder. Är inte det en partsinlaga snarare än en allsidig bedömning, Per Lager?
Fru talman! Det är att förmedla fackets bevekelsegrunder - låt vara om det är fackets partsinlaga. Det är i alla fall inte regeringens partsinlaga. Det är en inlaga som regeringen förmedlar. Regeringen är möjligen budbärare, men det är inte regeringens ståndpunkter.
Fru talman! Först noterar jag att Per Lager säger att granskningen bara skall handla om regeringens agerande inför Europadomstolen. Men utskottet har faktiskt också granskat regeringens handläggning av ärendet inför Europakommissionen, dvs. det händelseförlopp som ägde rum innan ärendet togs upp i Europadomstolen. Det tycker jag är viktigt. Det är ju det som stora delar av diskussionen har handlat om, med tanke på vad den borgerliga regeringen har sagt. Jag tycker också att det är väldigt svårt att förstå resonemanget om att regeringen bara förmedlar fackets bevekelsegrunder utan att ta ställning till dem, trots att man anar att facket bygger sitt agerande på felaktiga premisser. Regeringen är inte ett ombud för facket i detta fall. Regeringen är företrädare för svenska staten. Det ställer mycket speciella krav på just det som konventionsorganen begär, nämligen en fullständig och riktig information. Jag tycker att det är väldigt viktigt att man ser denna skillnad. Man är inte företrädare för facket som motpart till Torgny Gustafsson, utan här företräder man staten. Det är det som ger en detta speciella extra ansvar för att det man för fram är riktigt och korrekt.
Fru talman! Själva granskningen handlar om huruvida det var rätt av regeringen att överlämna denna inlaga - dessa fackets synpunkter - till domstolen, Helena Bargholtz, och om det var rätt att göra det utan att i detalj närmare granska om varje sak som stod i denna inlaga var sanningsenlig eller inte. Det är det frågan handlar om. Jag sade förut att man självklart kan diskutera frågan om hur regeringen borde ha granskat inlagan. Hade man tvivlat väldigt starkt på uppgifterna skulle man kanske ha varit lite mer noggrann. Det sade faktiskt regeringen och Ingvar Carlsson, i detta fall, när vi hade vår utfrågning. Självklart lämnar man inte ifrån sig klart oriktiga uppgifter. Det vore rena politiska döden för regeringen. Här finns en mångfald av uppgifter som är lite osäkra, men de utgör fackets bevekelsegrund. Sedan är det upp till domstolen att bedöma detta. Det är inte regeringen i första hand som skall göra en sådan bedömning.
Fru talman! Per Lager talar om lite osäkra uppgifter. Det är uppenbart att det fanns mycket starka indikationer på att det var felaktiga uppgifter som facket förde fram. Vi som har följt detta ärende under långa tider och läst om vad som har sagts har sett hur många falska uppgifter som har cirkulerat. Det borde ha gjort regeringen som företrädare för staten i detta ärende extra noggrann.
Fru talman! Det kan man tycka. Helena Bargholtz talade om starka indikationer, men det finns inga bevis för detta. Jag tycker att det är en väldig skillnad. Jag utgår ifrån att regeringen hade kontrollerat noggrannare om man hade befarat att det fanns klart oriktiga uppgifter. Men det gjorde man inte, för man utgick från att det inte var så. Det är klart, tycker jag.

Fru talman! Det har varit intressant att under eftermiddagen lyssna till maktens män, undervisande kammaren i grundkursen i fackligt arbete. Om inte tiden var så begränsad skulle jag uppta kammarens tid med en enkel undervisning om mänskliga rättigheter. Jag skall i stället koncentrera mig på två saker. Jag vill först vända mig till Göran Magnusson. Han sade i ett av sina inlägg för en stund sedan följande: "Kan man inte kontrollera uppgifterna får man skicka med en reservation". Det är en klok ståndpunkt. Men den reser naturligtvis frågan på vilket sätt uppgifterna kontrollerades. Den frågan reser i sin tur frågan om regeringen kontrollerade uppgifterna hos Torgny Gustafsson. Nej, har Torgny Gustafsson sagt inför utskottet. Kontrollerades uppgifterna hos någon av Torgny Gustafssons anställda? Nej, säger allihopa. Vad vi däremot vet, och vad som har redovisats i utskottets utfrågningar, är att det sannolika är att hela denna stridsåtgärd har startats på grund av ett falsarium. Längst bak i den bakomliggande historien ligger nämligen ett s.k. samtal från någon av Torgny Gustafssons anställda till den fackliga rörelsen på Gotland. Det är startpunkten. Men det är en händelse som ser ut som en tanke, namnet på vederbörande som ringde har just nu förkommit. Torgny Gustafssons samtliga anställda förnekar att samtalet kom från dem. Denna uppgift, som startade konflikten, hade regeringen kunnat få förnekad eller klarlagd om den hade försökt. Men inte ens det försökte man göra. Reservationer lägger man in, Göran Magnusson, när man har kontrollerat och funnit att man inte kommer längre. Men regeringen lyfte inte ens telefonluren. Man skall nog akta sig för sina vänner ibland. Per Lager sade för en stund sedan att det här inte var besvärligt därför att det inte var regeringens inlaga, utan man var, om jag nu kan citera honom rätt ur minnet, "budbärare för det fackliga intresset". Det är ju det vi alla som har hävdat att regeringen har brustit har sagt hela tiden. Men det är regeringens inlaga, inte fackets. Nu har alltså en del av majoriteten medgivit att det var bara fackets. Tablå! säger en och annan som har följt debatten i eftermiddag. Så var det hängavtalet. Hela denna fråga hänger egentligen - förlåt vitsen - på frågan om föreningsfriheten. Målet vid Europadomstolen handlar om huruvida Torgny Gustafssons föreningsfrihet är kränkt. Det man säger är: Nej, den är inte kränkt, därför att Torgny Gustafsson, genom att stå utanför facket, likväl hade möjlighet att teckna, observera, ett individuellt hängavtal, dvs. ett hängavtal som inte i allt väsentligt var en kopia av det avtal han hade tvingats att skriva på om han hade varit medlem i en arbetsgivarorganisation och hans anställda hade varit medlemmar i facket. Ordet är alltså individuell, därför att det är på det individuella som det hänger huruvida föreningsfriheten är kränkt eller inte. Är det då inte konstigt att utskottet till sitt förfogande, trots en enträgen begäran vid en offentlig utfrågning, inte har kunnat få se ett enda exempel på ett sådant individuellt avtal som skulle ha klarat de krav som Europadomstolen har ställt upp? Till skillnad från diskussionen om det inlagda materialet i övrigt är detta själva den huvudspik som hela Europadomstolens utslag hänger på. Det är svårt att efter att ha lyssnat på debatten så här långt komma till någon annan slutsats än att Per Lager har alldeles rätt. Regeringen har varit en okritisk budbärare åt facket.

Fru talman! Det är säkert så att Per Unckel och jag lägger lite olika betydelse i ordet budbärare. Det kanske har att göra med våra bakgrunder. För mig är budbärare i det här fallet en regering som ser till att överlämna en inlaga från fackföreningen. Om den uppenbart skulle vara felaktig skulle regeringen inte lämna in den. Man gjorde, förmodar jag, något slags bedömning av att detta inte var en uppenbart felaktig inlaga och man lämnade den vidare. Det är den rollen som budbärare som jag förmodar att vi ger lite olika innehåll.
Fru talman! Jag avstår gärna från begreppet budbärare, om detta är störande, och tar i stället det begrepp som Per Lager nu använde, nämligen "ser till att överlämna en inlaga från fackföreningen". Det är samma sak. Det är inte fackföreningsrörelsen som inlämnar inlagor i den svenska regeringens namn om den svenska regeringen sköter sin uppgift, utan det är den svenska regeringen som är en av parterna i domstolen i Strasbourg. Av en part, dvs. svenska regeringen representerande svenska folket, kan man enligt oss som företräder minoriteten i utskottet kräva mer än att man bara "ser till att överlämna en inlaga från fackföreningen". Per Lagers andra replik bekräftar den första, nämligen att han är övertygad om att det var regeringens uppgift att inlämna en inlaga från fackföreningsrörelsen till Strasbourg. Det är precis detta som vi som har reserverat oss mot godkännandet av utskottets anmälan har misstänkt hela tiden. Det är också där som vår huvudkritik gentemot majoriteten sitter. Det är inte en svensk regerings uppgift att gå något fackligt eller annat särintresses ärenden, utan att företräda sitt folk.
Fru talman! Grundtanken med inlagan var ju att låta domstolen få kännedom om båda sidor i den ursprungliga konflikten. Det var det som det handlade om. Jag förstår inte hur man sedan kan vrida det till det Per Unckel gör. Men det går tydligen.

Fru talman! Per Lager förefaller att ha missförstått vilka processen i Strasbourg står mellan. Det är inte Gustafsson mot svenska staten. Svenska staten borde, säger vi oss, ha en väl förankrad uppfattning och inte tjänstgöra som en överlämnare av inlagor från fackföreningsrörelsen, desto mer som det under utskottets granskning ju har visat sig, som jag antydde i mitt tidigare inlägg, att själva basen, startpunkten för konflikten på Ihrebaden med till visshet gränsande sannolikhet är ett falsarium. Om ingen av Torgny Gustafssons anställda har klagat till fackföreningsrörelsen på Gotland, klagat så som fackföreningsrörelsen ursprungligen tyckte, reser detta rimligtvis från många frågan om inte den som överlämnade fackföreningsrörelsens inlaga borde ha ställt sig några frågor extra och vidareförmedlat svaret till Strasbourg.

Fru talman! Två saker. Vad är för Per Unckel ett individualiserat hängavtal? Ett hängavtal är ju i sig individualiserat. Det är poängen med hängavtalet. Vad är ett individualiserat hängavtal för Per Unckel? Det skulle vara intressant att fortsätta den fackliga bildningen genom att få det beskrivet. Är det som jag befarar, att det skall vara lägre löner i ett individualiserat hängavtal än vad det är i ett kollektivavtal är det naturligtvis inte möjligt för facket att skriva den typen av avtal. I den mån tiden medger tänkte jag, fru talman, ta upp en annan fråga. Per Unckel skriver i dag i en av de större Stockholmstidningarna att en socialdemokratisk regering såg det som sin uppgift att slåss mot de mänskliga rättigheter som rimligen borde omfatta även Gustafsson. Om inte jag minns fel förnekade den borgerliga regeringen, som väl var en mycket bättre regering, att detta var en föreningsrättskränkning, eller var det bara lite grann i kanten man förnekade det? Blir inte slutsatsen att även den borgerliga regeringen slogs mot de rättigheter av mänsklig karaktär som borde omfatta även Gustafsson?

Fru talman! Det skulle vara oändligt mycket enklare att få reda på karaktären på hur mycket individualiserat ett individuellt hängavtal egentligen är om Hotell och Restauranganställdas Förbund till utskottet hade överlämnat något av det otal individuella hängavtal som detta förbund enligt Kenneth Kvist uppenbarligen har i sina byrålådor. Den intressanta punkten i svaret till Göran Magnusson är: Det är solklart i domen från Strasbourg att det är det individualiserade momentet i hängavtalet som är den spik som domen hänger på. Det handlar om föreningsfriheten. Föreningsfriheten skulle ha varit i lika hög grad kränkt om hängavtalet hade varit en kopia av kollektivavtalet som föreningsfriheten skulle ha varit kränkt om Gustafsson hade tvingats sluta kollektivavtalet. Det är det individuella inslaget som gör att föreningsfriheten inte kan anses vara kränkt, säger domstolen. Om det individuella inte finns, är hängavtalet lika med kollektivavtalet och därmed föreningsfriheten kränkt. Det är detta som är kärnan i konflikten. Den konflikten kan inte redas ut så länge Hotell och Restauranganställdas Förbund uppenbarligen vägrar att öppna sina byrålådor. Intill dess detta har skett kommer Göran Magnusson och Kenneth Kvist att få finna sig i att många av oss misstänker att också på denna punkt finns ett regelrätt falsarium. Var den borgerliga regeringen bättre än den socialdemokratiska? På detta är svaret ja! Jag har i denna debatt avstått att kommentera en regering jag själv har suttit i, men om Göran Magnusson ber mig på slutet att göra det skall jag säga följande. Vi hade ett uppriktigt intresse att samtidigt som vi försvarade Sveriges intressen säkerställa att Sverige levde upp till de högsta ambitionerna i fråga om mänskliga rättigheter. Det fick dessvärre ett abrupt slut i september 1994.
Fru talman! Det innebär, Per Unckel, att den borgerliga regeringen såg som sin uppgift att slåss mot de mänskliga rättigheter som borde omfatta även Torgny Gustafsson - man förnekade en kränkning av föreningsrätten. Det måste vara den slutsats som kan dras. Regeringen kanske gjorde det på ett bättre och ädlare sätt, men i sak var det samma sak, dvs. om det var allvar i den borgerliga regeringens agerande eller om regeringen planerade den egentligen ståndpunkten, nämligen att förlora. Det var det intrycket regeringens företrädare gav vid utfrågningen, och ingen annan har klarat upp det. Ett sätt att få reda på vad ett hängavtal mellan Torgny Gustafsson och Hotell och Restauranganställdas Förbund hade kunnat handla om hade varit att förhandla. Men Torgny Gustafsson ville ju inte ha något avtal med någon fackförening eller någon part inom svensk arbetsmarknad. Det var utgångspunkten för Torgny Gustafssons process: "Låt mig vara i fred. Jag bestämmer själv." Det är det som sedan har skapat problem. Det har inte skickats in en rad faktiskt gällande hängavtal. Det är väl bara faktiskt gällande hängavtal som är av intresse? Hur de skulle kunna se ut enligt Hotell och Restauranganställdas Förbund har inte så stort intresse. Det är först när de finns i verkligheten som det finns anledning att fästa avseende vid dem. Då inställer sig omedelbart frågan: Har arbetsgivaren ett intresse av att ett sådant hängavtal skickas in till konstitutionsutskottet och blir offentliggjort? Det kan vara en aspekt att fundera på. Vi är inte så pigga på att sekretessbelägga i konstitutionsutskottet. Det finns anledning att diskutera detta från den faktiska möjlighet som finns att skriva ett hängavtal och att i hängavtalet skriva in klausuler som är anpassade till det företag man bedriver - dock inte med lägre löner, kortare semester och utan OB.
Fru talman! Det är klart att det fanns en substantiell skillnad mellan hur den borgerliga regeringen argumenterade och hur den efterträdande regeringen argumenterade. Viktigaste skillnaden var att vi inte släpade ned inlagor som var uppenbart falska. En viktig skillnad var att vi försökte få rättsfrågan prövad. Vi sade dessutom att om den svenska lagstiftningen inte skulle stå i överensstämmelse med konventionen om de mänskliga rättigheterna - som nu har blivit svensk lag - skall den svenska regeringen lända sig detta till efterrättelse. Låt mig personligen tillägga att jag inte uppfattar det som en stor nesa om en liten man vinner över en stor stark fackföreningsrörelse. Konstitutionsutskottet kan inte förhandla fram hängavtal. Vår uppgift har varit att granska huruvida det som har förevarit har varit korrekt. Vi noterar att domen hänger på möjligheten till individuellt hängavtal. När vi efterfrågar från fackföreningsrörelsens sida exempel på ett sådant individuellt hängavtal blir det tyst i natten. Då reser sig misstanken att det inte finns sådana individuella hängavtal som uppfyller domstolens krav. Då följer i nästa led misstanken att någon har glömt att tala om detta för domstolen. Domstolen har uppenbarligen dömt på basis av något som inte existerar i sinnevärlden. Det är denna typ av frågor som utskottet har anledning att bedöma. Det är här moderaternas kritik gentemot den nuvarande regeringen blir så hård. Göran Magnusson är en hederlig man som normalt står upp för värden som är lite vidsyntare än de han slåss för i den här debatten. Göran Magnusson skulle må väl av - särskilt med hans europeiska engagemang - att slåss lite hårdare för det lilla och då och då avstå från att alltid ställa sig på de störstas sida.
Fru talman! Jag var på väg att säga Per Unckel visade prov på dåligt omdöme. Jag får revidera det lite grann efter det senaste inlägget. Det var snällt och vänligt sagt, och det tackar jag för. Socialdemokratin har ingeting emot att det går bra för den lille mannen, den enskilde personen. Det är inte det det hela handlar om. Det gällde inte att till varje pris se till att Torgny Gustafsson hade fel. Det handlade om att försvara det som är kärnan i den svenska arbetsrättslagstiftningen och den svenska arbetsmarknaden. Det gjorde också domstolen. Domstolen konstaterade att det är möjligt att skriva ett individuellt hängavtal. Därmed behöver en arbetsgivare inte tvingas in i en arbetsgivarorganisation. Domstolen skriver också att visserligen tappar arbetsgivaren möjligheten att påverka de framtida avtalen eftersom han står utanför arbetsgivarorganisationen, men det är faktiskt ett val som arbetsgivaren - i det här fallet Torgny Gustafsson - gör för att slippa vara med i den församlingen. Jag finner det inte konstigt att hängavtalen har sin grund i kollektivavtalen. Fackföreningen vill inte öppna en köksväg in i systemet där det är billigare att vara med än att ansluta sig till kollektivavtalet. När Kommissionen dömer i frågan använder de sig inte av LO:s uppgifter, utan de dömer enbart på Torgny Gustafssons uppgifter. Vem som kontrollerade dem vet inte jag. Men Kommissionen grundar sitt resonemang på att om ett avtal skall skrivas - hängavtal eller kollektivavtal - skall lönenivån sänkas i företaget, eftersom arbetsgivaren i fråga betalade mer än vad kollektivavtalet krävde. Då måste ändå en svensk regering säga att det behövs mer information, så att domstolen inte dömer på så konstiga grunder som att med hjälp av ett avtal tvinga fram en lönesänkning. Detta är nästan före facklig grundkurs.
Fru talman! Detta skall bli mitt sista inlägg i denna debatt. Låt oss gå tillbaka till det basala, nämligen vad målet handlar om. Är Torgny Gustafssons föreningsfrihet kränkt? Den kan kränkas genom att Torgny Gustafsson tvingas in i en arbetsgivarorganisation och tvingar sina anställda att tillhöra en facklig organisation. Men, säger domstolen, så är det inte. Det går att sluta individuella hängavtal. För att dessa individuella hängavtal skall vara någonting annat än samma avtal som man tvingas att sluta om man är med i arbetsgivarorganisation respektive facklig organisation, måste de vara individuella till sin karaktär. Är de inte det, är kränkningen av föreningsfriheten ett faktum även om man står utanför de organiserade intressena. Finns det då skäl att i dag säga att utskottet vet och domstolen visste att det finns sådana individuella hängavtal på detta fackföreningsområde som motsvarar föreningsfrihetens krav? Nej, säger vi som inte har fått ta del av ens en stavelse om vad ett sådant hängavtal egentligen kan hänga på. Och sannolikt säger domstolen i realiteten detsamma, om den skulle få klart för sig att med "individuellt" menas ingenting. Intill dess att det är visat att det finns individuella hängavtal är föreningsfriheten kränkt för Torgny Gustafsson och alla andra småföretagare som hamnar i hans situation. Däri ligger det materiellt allvarliga i det som har inträffat. Att regeringen dessutom har varit en överlämnare av fackliga inlagor - för att nu hålla mig till vad jag bestämde mig för var sanningen i replikskiftet med Per Lager - gör inte denna sak lustigare.
Fru talman! Det kan vara farligt att avge löften, men jag tänker mig också att det här är mitt sista inlägg i debatten. Det är inte så att kollektivavtal eller hängavtal tvingar in anställda i fackföreningar. Det är inte effekten av avtal. Det var ungefär det som Per Unckel sade tidigare. Det här är en fråga mellan arbetsgivaren och facket. Ur fackets synpunkt ligger det naturligtvis ett stort intresse i att ha många medlemmar, och helst alla som medlemmar. Det är helt uppenbart. När det sedan gäller Per Unckels försök att beskriva innebörden av domstolens begrepp om individuellt hängavtal, kan jag inte återfinna några av de kriterier som Per Unckel här talar om i domstolens utslag. Det är i varje fall inte prövat i det här fallet huruvida ett hängavtal kunde individualiseras så att det skulle passa Torgny Gustafsson. Ett av skälen till det är ju att han inte ville ha ens ett individualiserat hängavtal, utan han ville vara frifräsare och ha det på ett helt annat sätt. Jag noterar också, fru talman, att Per Unckel i den här debatten inte har upprepat det som står i den konstiga reservationen, nämligen att domstolens utslag skulle ha medfört en ny dimension på den svenska arbetsmarknaden. Detta är bara ett försök till mytbildning. Domstolens utslag medför ingen ny dimension på den svenska arbetsmarknaden, utan där är förhållandena nu såsom de var även före det här utslaget. Sedan kan man alltid diskutera att det finns behov av förändringar och anpassningar, men den här domen leder enligt min uppfattning - och de flesta andras uppfattning - inte fram till att det är en ny dimension på svensk arbetsmarknad.

Fru talman! 1997 beviljade regeringen med stöd av 1902 års ellag Svenska kraftnät tillstånd att dra den s.k. Polenkablen mellan Sverige och Polen och nyttja den likströmsförbindelsen fram till år 2037. 1997/98, efter anmälan, för att projektet inte prövats utifrån 4 kap. naturresurslagen, men också ur jävssynpunkt. Granskningen ledde inte då till något särskilt uttalande från utskottets sida. I jävsfrågan reserverade sig både Miljöpartiet och Folkpartiet. Den anmälan som nu är aktuell handlar om 1998 att själv bereda ansökan, som enligt 4 § i elförordningen skall beredas av nätmyndigheten, dvs. Statens energimyndighet. Regeringen gjorde ett undantag från förordningen - och också från det allmänna beredningskravet enligt 7 kap. 2 § regeringsformen. Energimyndigheten fråntogs därmed möjligheten att utreda och, på grundval av en erforderlig remissprocess, avge ett genomtänkt yttrande. Regeringen har visserligen rätt, enligt 11 kap. 12 § regeringsformen, att medge undantag från föreskrift i förordning, men kravet på en god beredning med remissomgång är något som är starkt förknippat med den svenska beslutsprocessen. Särskilt viktigt måste detta vara vid stora projekt, som det här, med en budget på ca 3 miljarder. Projektet har också drivits igenom, trots starka protester under åren och invändningar från lokalbefolkningen och lokala beslutsfattare. Då är det inte ett tillräckligt argument att hänvisa till att ansökan rörde sig om ett komplement, som i praktiken innebar att den planerade elektrodstationen utanför Vångsö i Ronneby ersattes med en annan teknisk - och kanske miljömässigt bättre - lösning, dvs. att i stället placera en strömriktarstation på den rekreationsviktiga Sternö halvö utanför Karlshamn. Ingreppen är stora även med den förändrade tekniken och skulle ge anledning till noggranna nya konsekvensbeskrivningar. Den här tekniken, i den här storleken, har dessutom inte tidigare analyserats ordentligt. Att göra undantag från det normala beredningskravet med anledning av brådskan duger definitivt inte, menar jag. Demokratin och de demokratiska beslutsprocesserna får inte åsidosättas, eller förkortas, av planeringsskäl och ekonomiska skäl. Vad är det för avtal som skrivs under innan myndigheterna ger tillstånd? Det är väl självklart att tillstånden kommer först. Tidsplanen, som innebär att kabeln skall tas i drift i november i år, förutsatte ett påbörjande av anläggningsarbetena under sommaren 1998 - och just detta var alltså avgörande för regeringens handläggning. Vad gäller projektet som sådant kan man verkligen ställa sig frågan hur den samhällsekonomiska nyttan bedöms i förhållande till miljöbelastningen. En tanke med kabeln var att kunna exportera el till östländerna, men snarare är det väl så att den billiga brunkolseldade elen från Polen i stället kommer att importeras till Sverige, när det behövs. Vem hjälper vi då med miljön? Dessutom kommer troligtvis det oljeeldade kraftverket på Sternö att konkurreras ut. Det är trots allt det renaste vi har. Med dagens reningsteknik har man kommit ganska långt i just det verket. Man kan undra till vilken och vems nytta detta i så fall sker. Det finns för övrigt inget redovisat riksintresse för den här Polenkabeln. I den reservation jag bilagt betänkandet hävdar jag att nätmyndighetens yttrande har fått avges utan möjlighet till beaktande av de övriga remissinstansernas synpunkter. Det hela har hastats i väg med hjälp av undantaget av 4 § i elförordningen och regeringens egen beredning. Därmed kan inte beredningskravet i Fru talman! Jag yrkar därmed på godkännande av anmälan i reservation nr 2.

Fru talman! Det här ärendet kommer möjligtvis att gå något snabbare än det föregående. Jag vill börja med att säga att frågan om Polenkabeln naturligtvis har varit väldigt omdebatterad, inte minst på de platser i Sverige som är direkt berörda. Det har också ifrågasatts med tanke på både miljöhänsyn och lämplighet. Men det är inte den frågan vi har att ta ställning till här, utan det handlar om regeringens ansvar att bereda frågan ordentligt. Som Per Lager mycket bra redogjorde för har det här granskats en gång förut i KU. Vi kom fram i ett enigt betänkande till att regeringen har skött beredningen enligt de föreskrifter som finns. Sedan tillkom - jag hoppas att Per Lager och jag kan ha samma uppfattning där - den nyheten att det fanns en ny teknisk lösning som bedömdes som miljömässigt bättre. Att regeringen då var angelägen om att ta en bättre teknik i anspråk är väl förståeligt för alla. Å andra sidan fanns naturligtvis i det här läget ett tidsmässigt perspektiv, att man relativt snabbt borde fatta ett beslut för att komma i gång med själva byggnaden. Regeringen har alltså rätt att göra undantag för beredningsdelen. Jag och samtliga utom Miljöpartiets representant i KU anser att man, i en så liten förändring som det här ändå var fråga om när det gällde utformning av den tekniska lösningen av Polenkabeln, kunde gå ifrån beredningstvånget. Regeringskansliet kunde självt bereda frågan. Den skickades dessutom ut på remiss till berörda instanser som inte hade någonting att invända mot detta. Därmed tycker jag att den här frågan är utredd och klar. Det finns ingenting mer från utskottets sida att anföra. Jag vill ändå, för att inte någon skall missuppfatta detta, poängtera det som står i utskottets betänkande, att man vill framhålla att en självklar utgångspunkt är att varje regeringsärende skall beredas med all den omsorg som är möjlig, även om den tid som står till buds är begränsad. Det är en principfråga som naturligtvis är väldigt viktig att framhålla. Jag tycker att regeringen i den förnyade beredningen av s.k. Polenkabeln har beaktat det.
Fru talman! Vi är i alla fall överens om det sista Mats Berglind sade, att sådana här frågor skall beredas med all möjlig omsorg. Det är precis vad jag menar att man inte gjorde i det här fallet. Då menar jag att vi oeniga om att detta var en liten förändring. Det var en stor förändring. Den var möjligen till det bättre, men det var en stor förändring. Från att ha planerat en elektrodstation i Ronneby ändrade man till att lägga en strömriktarstation i Karlshamn. Det var en stor förändring. Dessutom har man inte analyserat vad elektrodstationen och den metalliska återledaren får för konsekvenser. Det finns ingen sådan analys på ett så stort projekt som detta. Det var någontings stort, ett stort projekt, det var ingen liten förändring. Det är där jag finner att vi är oeniga. Det är också där jag menar att regeringen borde ha tänkt igenom detta väldigt noga och i stället för att gå på de ekonomiska skälen, nämligen att projektet måste komma i gång för annars förlorar man ett antal miljoner, sett till att den demokratiska processen fick löpa på ett riktigt ordentligt sätt enligt det beredningskrav som finns i regeringsformen.
Fru talman! Det är helt klart att den ekonomiska aspekten också har betydelse i sådant här sammanhang. Men som jag har hävdat får varken tidsmässiga eller ekonomiska hänsynstaganden vara avgörande för inkräktandet av beredningstvånget. Där är vi helt överens. Där Per Lager skiljer ut sig från samtliga andra är när han anser att den tekniska förändringen, den miljöförbättrande tekniska lösningen, var av sådan art att den skulle ha beretts på ett annat sätt. Beredning skedde, men det skedde i Regeringskansliet. Det är egentligen där vi har den lilla differensen, som jag ser det.
Fru talman! Det var precis tidsaspekten som var avgörande för regeringens ställningstagande, att själv ta över beredningen. Det var tidsaspekten. Det står klart och tydligt att det var så. Projektet måste komma i gång sommaren 1998 för att bli klart till slutet av det här året. Varför var det så bråttom? Det är bl.a. därför som jag tog upp frågan. Har man tecknat avtal innan man får tillstånd? Det låter lite märkligt för mig att man inte avvaktar tillståndet förrän man tecknar avtalet. Beredningen av tillståndet blir beroende av det avtal som är tecknat. Mycket märkligt!
Fru talman! Jag kan direkt säga att jag inte klarar av att argumentera utifrån de tekniska lösningarna och vad de har för konsekvenser. Vad det handlar om är att tillståndet fanns och att det hade beretts i den ordning som man skall. Det har vi redan granskat i KU. Den tekniska förändringen uppfattades som varande av mindre art i själva ursprungsförslaget. Det är där vi gör lite olika bedömningar oss emellan. Som sagt: Grundprincipen är vi överens om, att all beredning skall ske med all omsorg även om det är tidsnöd.

Fru talman! Granskningen gäller som bekant dels om beredningen vid införandet av straffbeskattning gällande röd diesel skett i enlighet med regeringsformens krav på inhämtande av behövliga upplysningar, dels om riksdagen getts vilseledande information, dels om statsrådet Thomas Östros, trots kännedom om EU:s regelverk, genom passivitet underlåtit att snabbt lägga fram förslag till förändringar. Så står det i KU-anmälan från moderaten Olle Lindström, som också befinner sig här i kammaren. Jag skall inte ta kammarens tid i anspråk för att redogöra för bakgrunden till varför det beslut som trädde i kraft den 1 januari 1996 kom till stånd och som innebar ett förbud mot röd diesel. I stället skall jag gå in på det som anmälan handlar om. Jag tycker att det är väsentligt att man håller sig till just till anmälan och att man inte tar ut svängarna så mycket kring annat. Vi må tycka vad vi vill om beslut, men det finns andra forum för att diskutera detta. Nu gäller det denna anmälan. Beträffande den första delen av anmälan, som handlar om beredningen av propositionen, fördes det från Finansdepartementet diskussioner dels med företrädare för generaldirektorat 21 för tullunion och indirekta skatter, dels med företrädare för andra medlemsstater. Även branschorganisationer och övriga intressenter gavs tillfälle att lämna synpunkter i frågan. Inte från något håll gjordes det några invändningar om att detta skulle strida mot EG-rätten. Inte heller ett enigt skatteutskott hade några invändningar. Också riksdagen ställde sig enhälligt bakom detta. Den andra delen av anmälan gäller passivitet från statsrådet Östros sida för att han inte tillräckligt snabbt lade fram förslag till förändringar i de "uppenbart felaktiga regelverken" - som det står i anmälan. Brevet från kommissionen kom, efter påpekanden från bl.a. Norrbotten, till Finansdepartementet den 26 mars. Efter tre veckor beslutade man att lägga fram en proposition. Att påstå att det ligger någon passivitet i detta är svårbegripligt för mig. Snarare har det varit en väldigt skyndsam behandling av detta ärende. Det finns alltså ingenting att anmärka på när det gäller hanteringen av frågan om hanteringen av frågan om röd diesel. Jag yrkar på godkännande av utskottets anmälan i denna del av betänkandet.

Fru talman! Det var en väldigt uttömmande utfrågning. Jag fick svar på de flesta funderingar och frågor som jag hade kring detta ärende. Det framkom ganska tydligt att det hade förekommit grundliga kontakter. Inger René tog upp just näringslivet i Norrbotten. Men man skall också komma ihåg grunden till att detta förbud infördes. Det var en betydande införsel av röd diesel från Finland. Det gällde inte bara något enstaka motorredskap - t.ex. skotrar - i Norrbotten, som Inger René ville göra gällande i sitt anförande, utan det rörde sig om tankbilar som körde långt ned utefter Norrlandskusten. Det var t.o.m. flyg från Stockholm som transporterade lågbeskattad röd diesel från Finland, och det innebär betydande skatteundandraganden i Dessutom uppvaktade Svenska petroliuminstitutet regeringen vid flera tillfällen, bl.a. också under Bo Lundgrens - partivän till Inger René - tid. Svenska petroliuminstitutet påpekade att detta var förödande också från konkurrenssynpunkt. Detta hade man också vägt in när man lade fram propositionen.

Fru talman! Man kan tycka i efterhand att man skulle ha tagit kontakt med många. Jag skulle förstå det om det givit ett annorlunda utfall. Men såvitt jag kan se hade det inte gett det. Den bakgrund som jag kort försökte beskriva var vad man hade att ta ställning till. Dessutom, Inger René, var det inte Sverige som bröt mot gemenskapsrätten. Det var Finland. Det var faktiskt på det viset. Man kan ta en mycket vidare diskussion. Men jag tycker att vi i det här fallet skall hålla oss till anmälan och utifrån den diskutera den här frågan.

Fru talman! Från hängavtal via likströmskablar till beskattning av diesel! Säga vad man vill om konstitutionsutskottet, men det är allmänbildande! Jag skall inte försöka mig på att göra ytterligare någon sammanfattning av detta ganska komplicerade ärende, utan jag nöjer mig med tre allmänna reflexioner. För det första: Det är inte helt lätt att följa EG lagstiftningen, trots avsevärda ansträngningar att undvika de juridiska fallgroparna. Detta säger mer om EG-lagstiftningen och Europeiska unionens strukturer än om det svenska regeringskansliets kompetensnivå. För det andra: EG-rätten är inte i alla avseenden konsistent. Om man försöker verka i enlighet med den ena lagen eller grundläggande principen riskerar man att bryta mot den andra och vice versa. För detta bör inte den svenska regeringen klandras. För det tredje: Det bör vara en svensk regerings uppgift att så långt som möjligt försvara de svenska skattebaserna och motverka osund och snedvriden konkurrens. Det går inte, som jag ser det, att leda i bevis att Thomas Östros, eller den regering i vilken han ingår, har brustit i vare sig uppsåt eller nit på detta område. Alla fakta tyder på motsatsen. Inte heller för detta bör Östros eller regeringen kritiseras. Av detta följer att kammaren icke bör godkänna motiveringen i reservation nr 3 av Per Unckel m.fl. utan i stället ansluta sig till utskottsmajoritetens välgrundade bedömning.

Fru talman! Det är inga problem att vara efterklok. Det är helt uppenbart att inte rätt beslut fattades i första vändan av det enkla skälet att vi två gånger var tvungna att ändra på beslutet. Detta är ostridigt. Det är också relativt lätt att efteråt, efter en i och för sig ganska omfattande analys, komma fram till vilka frågor man borde ha ställt och vilka instanser man borde ha vänt sig till för att undvika detta. Det går säkert att reda ut det i efterhand. Vad detta däremot gäller är: Gjorde regeringen vad som rimligen kan begäras av regeringen när man förberedde dessa lagsstiftningsärenden? Min och vår bedömning är: Ja. Det var inte så att man lite på måfå stiftade lag. Det gjordes ganska omfattande utredningar, och man hade ganska omfattande kontakter med Europeiska unionen just därför att man var medveten om att det juridiska läget var komplicerat. Detta gällde inte minst på grund av Finlands ovilja att följa EG Min slutsats är fortfarande: Regeringen gjorde vad man rimligen kan begära av regeringen i det läge som man då befann sig.

Fru talman! Jag menar att denna beskrivning inte är korrekt. Om man läser betänkandet och alla de dokument som ligger till grund för betänkandet framgår det att regeringen inte enbart såg till skattebasen och att försvara den utan att den också vägleddes av de problem som fanns när det gällde konkurrenssnedvridning. Det var just medvetenheten om att det här fanns en konflikt mellan olika principer i EG-rätten som gjorde att man försökte att på olika sätt få rätsida på detta. Men det lyckades ändå inte. Jag kan inte säga mer än att jag utifrån det jag i efterhand har läst mig till inte kan komma till någon annan slutsats än det jag tidigare sade. Den svenska regeringen gjorde vad man rimligen kan begära av en regering i ett sådant här fall.

Fru talman! KU:s granskning av regeringens och statsrådet Thomas Östros hantering av frågan om finsk rödmärkt dieselolja kanske inte här i riksdagen betraktas som en stor fråga. Men jag kan försäkra de ledamöter som finns här i kammaren att i norra Sverige, vid Sveriges enda landgräns till ett annat EU land, har hanteringen av den röda dieseln varit, och är fortfarande, en mycket stor och viktig fråga. Det finns ett antal faktiska omständigheter som enligt min mening visar att regeringen varit försumlig och dessutom av skatteintäktsskäl medvetet åsidosatt gemenskapslagstiftningen i enlighet med EG-rätten. I regeringens proposition framgår det, som Inger René sade, klart och tydligt vad vi förband oss att göra i och med att vi gick med i den europeiska unionen. Det reglerades tydligt i gemenskapslagstiftningen och den inre marknaden. I fördragets artiklar 6, 7 och 8 framgår det med all önskvärd tydlighet vad som gäller - och vad vi också har förbundit oss att följa. Alltså var det ingen tvekan om vad som gällde. Därför blir jag förvånad när jag hör Kerstin Kristiansson säga att det inte var Sverige som bröt mot gemenskapsrätten. Det var tydligen någon annan. Men jag kommer tillbaka till det småningom. Trots vetskapen om vad vi har förbundit oss att göra infördes ett generellt förbud mot röd diesel från den 1 januari 1996. Då måste man fråga sig: Hur kan det komma sig att Finansdepartementet och regeringen inte visste vad som gällde när andra departement visste det? UD skrev en rapport i slutet av våren 1994 med rubriken En marknad utan gränsformaliteter och gränshinder. Läget inom EG. Den heter UD 1994:48. Där påpekas det precis vad den inre marknaden och gemenskapslagstiftningen betyder och vad vi får finna oss i att leva efter från den 1 januari 1995. Även Näringsdepartementet gav ut rapporter till oss riksdagsledamöter. Jag vet inte hur många av er som har läst dem. Även då skrev de om just den inre marknadens principer och vad som gällde. Trots det visste tydligen inte Finansdepartementet detta. Jag vill påpeka, eftersom det har sagts från talarstolen att man hade kontakt med EU-kommissionen, att när jag hade kontakt med EU-kommissionens direktorat 21 hade ingen kontakt tagits med dem innan det första beslutet om generellt förbud fattades. I slutet av 1996 hade jag en interpellationsdebatt med statsrådet Östros om de problem som uppstått efter det att man fattat beslut om det här förbudet. Jag påpekade detta med EG-rätten och gemenskapslagstiftningen och att förbudet stod i strid med detta. Statsrådet hävdade motsatsen och sade att jag hade fel. Det kanske inte var så mycket att undra över. Men han blev i alla fall medveten om att det fanns andra synpunkter. Den 26 mars kom så det här från EU:s direktorat. Det kom en skrivelse till Finansdepartementet som påpekade den gällande lagstiftningen. I skrivelsen pekade man på tre områden. Det är här man kommer in på det som också sades här, att det inte var försumligt, att det inte var passivitet. Men jag hävdar att det var det, för den första proposition som kom tog bara med en sak av de tre som påpekades i kommissionens skrivelse. Sedan fortsatte det. Man kan fundera på varför bara en del togs med. Efter ytterligare påtryckningar genom motioner och interpellationer, bl.a. av mig, kom sedan ytterligare en lagändring. I proposition 1997/98:140 förslogs att användarförbudet mot röd diesel nu även skulle gälla lastbilar och bussar. Även det stod i den första skrivelsen från EU-kommissionen. Men det förhalade Thomas Östros så att det kom ett helt år efter den första propositionen. Fortfarande är den tredje delen i denna skrivelse inte genomförd. Den är på väg till EG-domstolen nu. Det gäller privat införsel. Det är fortfarande så att Sverige bryter mot gemenskapsrätten i dag, den I artikel 8 i EU-direktivet står det: "Vad beträffar varor som förvärvats av enskilda individer för deras eget bruk och transporteras av dem själva följer av principen för den inre marknaden att punktskatt skall tas ut i den medlemsstat där de har förvärvats." Det bryter vi fortfarande mot. Därför kommer det säkert en proposition till som vi så småningom får diskutera. Statsrådet Östros har alltså trots påminnelser, dels från riksdagen och dels från EU-kommissionen, med hänvisning till skatteundandragandet medvetet förhalat åtgärder enligt lagstiftningen. Statsrådet har under utfrågningen hävdat att rättsläget inte var klart. Detta är ju fullständigt felaktigt. Rättsläget var klart när vi blev medlemmar, och dessutom bevisas det ju av JK:s yttrande. Vi skulle väl knappast betala ut miljonskadestånd dagligen om det inte vore så att vi har brutit mot gemenskapslagstiftningen. Förbudet och de förhalade ändringarna drabbade många privatpersoner, men framför allt ett antal företagare. Departementet konsulterade heller aldrig det direktorat som handlägger just de här frågorna. Ärendet har således inte beretts i vederbörlig ordning. Enligt den senaste noteringen ligger skadeståndet nu på uppåt 30 miljoner kronor. Enligt min mening har regeringen, och statsrådet Östros, varit försumlig. Man har varit försumlig genom att inte före det första förbudet ta reda på vad som gällde. Man har inte heller tagit kontakter med de övriga departementen. Man har medvetet förhalat lagändringarna och ej berett ärendet i vederbörlig ordning. Därmed har man också förorsakat staten onödiga kostnader. Därför borde en anmärkning ha blivit följden av KU:s granskning. För min del vill jag yrka bifall till den moderata reservationen i det här avsnittet.

Fru talman! Det var mycket som kom på en gång från Olle Lindström. Det är svårt att veta vilken del man skall börja i. Men jag skulle gärna vilja fråga Olle Lindström: Vilken EG-rättslig regel var det som överskreds när Sverige förbjöd röd diesel? Vilken I kommissionens brev till Sverige var det nämligen inte riktigt juridiskt klart. Men måhända är Olle Lindström klokare, så att jag kan få besked om det nu.
Fru talman! Om jag får börja med den första frågan så strider det mot artiklarna 6, 7 och 8 i fördraget. Det nämnde jag tidigare. Det beslut om förbud som vi har fattat i riksdagen strider mot dessa tre artiklar. Sedan vill jag ställa en fråga, och jag hoppas att Kerstin Kristiansson tar en replik till, för jag glömde att ställa den tidigare: Vilken annan vara har förbjudits i Sverige på grund av det här skatteundandragandet? Jag vet ingen annan vara. Jag förstår att det här kan vara ett problem, men vi har faktiskt en polisiär myndighet och andra som handlägger just sådana frågor om ett skatteundandragande sker. Jag vet ingen annan vara i Sverige förutom de undantag vi har fått för alkohol och tobak. Men det är ju en fråga för sig.
Fru talman! Man kan ju ändå inte helt bortse från de stora skatteundandraganden som skedde i det här fallet. Det var liksom inte lite. Det skedde alltså transporter med stora lastbilar. Man for över den finska gränsen in till Sverige och sålde de här varorna. Man får ju ändå förstå att Svenska petroleuminstitutet reagerar en sådan gång - inte bara mot skatteundandragandet utan också i fråga om konkurrens i det här fallet. Det kan vi inte helt bortse från. Jag tycker att det vore ganska tragiskt om Olle Lindström gör det.
Fru talman! Nej, jag negligerar absolut inte skatteundandragandet. Men det är ju inte så att man för varje skatteundandragande gör en ny lagstiftning. Vi har ju polisiära myndigheter som skall sköta det här. Därför är det självklart att man inte ändrar lagen eftersom sådant inträffar. Jag vet inte någon annan vara som vi har förbjudit på grund av ett skatteundandragande. I så fall har vi ju ett rättsväsende i det här landet som också skall träda in. Jag upplevde att det gjordes under den här tiden. Det var inte så att man var passiv i det fallet. Däremot var man väldigt snabb med att införa en lagstiftning som stred mot EG-rätten. Dessutom tog det längre tid att ändra lagstiftningen efter det som EG-kommissionen och andra hade påpekat.

Fru talman! Per Unckel gav mig i sitt inledningsanförande anledning att kommentera utskottsgranskningen av Marita Ulvskogs handlande när det gäller Svenska Dagbladets försäljning till Marieberg; detta trots att endast ett särskilt yttrande är fogat till utskottsmajoritetens text. Per Unckel kategoriserade nämligen ärendet som dunkelt, lämnandes ett tomrum i kontrollmaktens granskningsfunktion - för att återskapa vad han själv sade. I det här avseendet blir nog Unckel själv mer dunkel än utskottet. I utskottet har vi med hjälp av skicklig och mycket noggrann kanslipersonal granskat ärendet så långt detta låter sig göras inom ramen för vad ett demokratiskt kontrollorgan kan göra. Vi har tagit del av tidningsuppgifter. Vi har haft en öppen utfrågning av Marita Ulvskog, och vi har bjudit in Bengt Braun och Claes Dahlbäck från köpare respektive säljare och de intressenter som de representerar. Att de sedan inte ville infinna sig är ett bekymmer i sig men för den skull kastas ingen skugga över Marita Ulvskog. Granskningen har primärt handlat om Ulvskogs handläggning och uttalanden om den planerade affären har förhindrat densamma. Endast sekundärt har granskningen handlat om den eventuella affär av närmast motköpskaraktär som antyds ha förelegat i de diskussioner som rör Arbetet. Dessa antydningar kunde möjligen ha belysts om herrarna Braun och Dahlbäck hade infunnit sig men det gjorde de alltså inte. I huvudfrågan, i huvudgranskningen, finns det således inga oklarheter och inga dunkla gömmen i Marita Ulvskogs agerande. Det verkligt dunkla - då vänder jag mig egentligen till herr Unckel, som inte finns här i kammaren för närvarande - och det som KU inte har mandat att granska är följande: Vilka skäl hade köpare och säljare att över huvud taget gå till ministern och än mindre att villkora den påstådda affärens genomförande med ministerns eventuella välsignelse? Fanns det någonting dolt, någonting förhöljt i dunkel, hos köparna och säljarna? Detta hade det varit intressant att granska. Kanske Unckel själv med sin nära anknytning till det saluförda företaget i fråga kan kasta ljus över detta dunkla.

Fru talman! Inger René säger nu att det dunkla är just det som jag påstod var dunkelt, nämligen den säljande partens och den köpande partens intention att besöka ministern och efterhöra hennes åsikt och möjligen också det dunkla faktum att någon annan sorts sidoaffär var uppe till diskussion. Men när Per Unckel i sitt inledningsanförande gav sken av det dunkla föll skuggan på Marita Ulvskog. Enligt vårt förmenande kan hon inte läggas till last för att herrarna Braun och Dahlbäck och kanske andra i ägarkretsen inte ville infinna sig i utskottet.

Fru talman! Det står också utom allt tvivel. Man kan i utskottsförhören med henne ta del av att hon inte alls förnekar sin kritiska inställning till denna affär, som skulle ha skapat en ännu större maktkoncentration på den svenska mediemarknaden. Hon förnekar heller inte att hon i samtal med Mats Svegfors har diskuterat den typ av affärsupplägg som man hänvisar till i Amerika. Hon förnekar inte detta. Av detta drar vi i utskottet slutsatsen att det har varit möjligt att granska henne. Vi finner ingen anledning till klander för detta. Det vi möjligen hade velat granska vidare, men som inte ligger i utskottets makt eller inom vår kontrollbefogenhet, är de dolda avsikterna eller det som är höljt i dunkel, som Unckel sade.

Fru talman! Både yttrandefriheten och tryckfriheten i Sverige bygger på ett antagande om att mångfald gynnas av etableringsfrihet och att det är etableringsfrihet som gör att det blir många röster både i tryckta medier och i radio och TV. Det som ändå gör det möjligt eller ger oss rätt att reglera radio och TV frekvenser är bristen på frekvenser. Det är just kravet på att kunna ordna användandet av ett begränsat antal frekvenser som gör att yttrandefrihetsgrundlagens 3 kapitel innehåller en andra paragraf, som börjar så här: "Rätten att sända radioprogram på annat sätt än genom tråd får regleras genom lag som innehåller föreskrifter om tillstånd och villkor för att sända". Men det handlar alltså ytterst om en ambition och ett krav på att ordna användandet av ett begränsat antal frekvenser. Jag menar att det också leder till att staten skall vara mycket återhållsam när man ställer krav på vad program får innehålla. står det så här: "Den som sänder radioprogram avgör självständigt vad som skall förekomma i programmen". Det innebär alltså att det är den som sänder som själv skall avgöra och som själv skall bestämma över innehållet i programmen. Det skall icke regleras av staten eller av någon annan. Om man sedan går vidare till radio och TV-lagen ser man att det där räknas upp ett antal villkor som är möjliga att ställa vid ett tillstånd. De som är aktuella i detta fall finns i 3 kap. 2 §. Punkt 7 gäller användandet av en viss sändningsteknik. I punkt 13 förenas ett tillstånd med villkor om att sända ett mångsidigt programutbud. I förarbetena och i propositionen står det att de villkor som anges inte är de enda villkor som regeringen får förena med ett tillstånd. Regeringen får dessutom ställa upp de villkor som anges i §§ 2-4, vilka dessa två punkter hör till. Det fortsätter med uppgiften att regeringen inte skall få ställa några andra villkor för rätten att sända. Regeringen är alltså enligt radio och TV-lagen förbjuden att ställa villkor som går utöver denna katalog på 13 uppräknade punkter. Villkoret om skyldighet att sända ett mångsidigt programutbud går tillbaks på avtalet med TV 4, då det handlade om att reglera villkoren för en TV-kanal som skulle få monopol på reklam i marknätet. Då var det naturligt att sätta upp villkor som skulle ge ett mångsidigt programutbud i denna kanal. Men när man nu tittar på de tillstånd som har getts för det digitala marksända nätet kan man konstatera att det inte är mångsidighet som man har reglerat fram. Villkoren har förenats med krav dels på programinnehåll, dels på teknisk samordning med andra, kryptering och programkort. De har också förenats med krav på statliga monopolbolags medverkan. Vi börjar med att titta på vilka krav på programinnehållet som har ställts på TV 3. Det står i regeringsbeslutet att faktaprogram, sportprogram och barnprogram i betydande omfattning skall ingå i sändningarna. Man kan fråga sig om detta är villkor som skapar ett mångsidigt programutbud. Man kan gå vidare och titta på vad som gäller för Kanal 5. Det talas om att dramaprogram på svenska, underhållning, dokumentärprogram och barnprogram skall ingå i sändningarna i betydande omfattning. Är detta villkor som skapar ett mångsidigt programutbud? Man kan fortsätta med Canal +. Långfilmer, sport, dokumentärprogram och barnprogram skall i betydande omfattning ingå i sändningarna. Man kan ställa samma fråga där. Är detta villkor som skapar ett mångsidigt programutbud? Mitt svar på den frågan är nej. Dessa villkor reglerar i själva verket en ensidighet i varje programutbud. Det är inte ett krav på mångsidighet för TV 3, Kanal 5 eller Canal + - det är ett krav på ensidighet. Man kan kanske, som vissa i debatten, argumentera för att regeringen här bara har lyft in de programförklaringar som programbolagen själva har kommit in med. Men det är inte sant. I villkoren för Kanal 5 ingår krav på dramaprogram på svenska, underhållning, dokumentärprogram och barnprogram. Själva hade de dessutom angett att de ville sända nyheter och sport. Det blir än tydligare om man väljer att titta på Canal + egen programförklaring, där det bl.a. står att erotisk film ingår i det nuvarande utbudet. Jag har i och för sig full förståelse för att Marita Ulvskog inte tog in den delen av programförklaringen i tillståndet för Canal +, men det visar ändå att argumentet att villkoren bara speglar det som programbolagen själva ville ha inte stämmer. Vad sedan gäller kravet på samordning med andra kan jag säga att kravet på kryptering och kravet på gemensamt programkort innebär att tillstånden förenas med villkor som rimligen inte handlar om sändningsteknik. I utskottstexten hänvisar man till tidigare propositioner. Regeringen skriver själv i propositionen om digitala TV-sändningar att de avkodare som används bör vara sådana att varje person i publiken har möjlighet att ta del av alla program som sänds ut, givetvis på de villkor som programföretaget ställer för tillgång till programmen. Men när regeringen meddelar sina tillstånd ställer man krav på kryptering. Då ställer man krav på ett system som innebär att tittarna måste köpa programkortet för att kunna ta del av de olika programmen, inte på de villkor som programföretagen ställer upp, utan på de villkor som staten ställer upp för krypteringen. Det här innebär också att man ställer krav på de statliga monopolbolag som skall svara för de här tjänsterna. Det är Teracom AB och Senda AB som skall svara för den tekniska samordningen. Jag ser inte någonstans i radio och TV-lagen möjligheter för staten att ställa som villkor att vissa bolag skall stå för de här tjänsterna. Jag tycker att det är extra besvärande när de här villkoren innebär att det är statliga monopolbolag som ges en möjlighet att bygga upp detaljerade kundregister, med detaljerade uppgifter om kundbeteende och om tittarbeteende. Det handlar om vilka program som tittarna väljer att köpa via programkortet och i en framtid, med ett pay per viewsystem, också om vilka enskilda program som dessa tittare väljer att köpa och titta på. Jag menar att Marita Ulvskog har gått långt utöver såväl yttrandefrihetsgrundlagen som radio och TV lagen när hon har meddelat tillstånden för digital marksänd TV. Därför bör stark kritik riktas mot henne på denna punkt.

Fru talman! Ola Karlsson har nyss mycket vältaligt utvecklat varför vi reservanter är så kritiska mot förslaget om digital TV. Jag vill bara i korthet summera mina egna åsikter. Det handlar här om yttrandefrihetsbegränsningar. Då är det självklart att de villkor som ett sändningstillstånd har måste ha stöd i lag. Radio och TV-lagen hade vid tidpunkten för regeringens beslut en bestämmelse om att sändningstillstånd kan förenas med villkor om skyldighet att använda viss sändningsteknik. Men i de tillstånd som regeringen meddelat anges villkor som bl.a. handlar om kryptering, åtkomstkontrollsystem och elektronisk programguide. Det här är ju mycket avlägset från frågor om att använda viss sändningsteknik. Därför står inte regeringens beslut om sändningstillstånd för digital TV i överensstämmelse med bestämmelserna i radio och TV-lagen enligt den lydelse som gällde vid tidpunkten för regeringens beslut. Det är två frågor som är av central betydelse i det här sammanhanget. Den första frågan är: Har regeringen haft stöd för den i tillstånden angivna begränsningen i fråga om programinnehållet? Den andra frågan är: Har regeringen haft stöd för den i tillstånden angivna begränsningen i fråga om samverkan? När det gäller den första frågan är svaret att det inte är förenligt med gällande lagstiftning att i sändningstillstånd för digital TV reglera vilken typ av program som respektive programföretag skall ha i sitt utbud. Det här går tillbaka till radio och TV-lagen som i sin tur är kopplad till yttrandefrihetsgrundlagen, som talar om redaktionellt oberoende. Beträffande den andra frågan, om regeringen haft stöd för den i tillstånden angivna begränsningen i fråga om samverkan, är det så att regeringens villkor innebär att vissa samverkansfrågor skall skötas av de statligt kontrollerade bolagen Senda AB och Teracom AB. Det här ger verkligen de statligt kontrollerade bolagen en mycket stark monopolställning. Dessutom kommer Senda AB att få möjlighet att bygga upp ett omfattande kundregister genom accesskorten. Risken är också att det ger Senda full insyn i enskilda konsumenters tittarvanor. Det leder till risk för ett betydande integritetsintrång. Den här frågan tog vi upp med Marita Ulvskog i samband med utfrågningen. Jag tycker nog att hon visade sig mycket okänslig för problemet när det gällde intrången i den personliga integriteten. Det gjorde mig mycket betänksam. Fru talman! Det är alltså inte förenligt med gällande lagstiftning att i sändningstillstånden för digital TV reglera vilken typ av program som respektive företag skall ha i sitt utbud. De tillstånd som regeringen meddelar innebär dessutom krav på ett ensidigt programutbud för vissa programföretag snarare än krav på mångfald, såsom Ola Karlsson också har utvecklat det. Med detta vill jag instämma i reservationen.

Fru talman! Ola Karlssons anmälan av kulturminister Marita Ulvskogs handläggning av utbyggnaden av digital TV via det markbundna nätet inleds med följande mycket franka påstående: "Digital TV i marknätet framstår allt tydligare som socialdemokraternas verktyg för att cementera en stark politisk kontroll över TV-mediet." Jag fortsätter att läsa ur anmälan: Utan hänsyn till yttrandefrihetsgrundlagen och Radio och TV-lagen har Marita Ulvskog i sin iver att styra och reglera fördelat tillstånd. Redan i sin inledning av anmälan slår moderaten Ola Karlsson fast hur det är. Då kunde man ju låta bli prövningen och granskningen, för det är ju mer ett politiskt ställningstagande. Jag citerar igen vad han skriver: " - verktyg för att cementera en stark politisk kontroll -." Utskottet har alltså att pröva detta. Utskottet har efter denna prövning funnit att frågan om det digitala TV nätets utbyggnad har prövats i denna kammare vid flera tillfällen och i konstitutionsutskottet vid flera tillfällen. Vid varje tillfälle har det funnits stora breda parlamentariska majoriteter där fler än socialdemokrater varit med. Kristdemokrater, centerpartister, vänsterpartister och miljöpartister har uppenbarligen tyckt att det här har varit en riktig väg. Hur jag än försöker anstränga mig att titta i de socialdemokratiska medlemsregistren återfinner jag varken Ingvar Svensson eller Åsa Torstensson där, hur gärna jag än skulle vilja införliva dem i vår gemenskap. De är väl inte något verktyg för socialdemokratisk maktpolitik. Där faller Ola Karlssons första påstående. För det andra framgår det tydligt av utskottets skrivning på s. 67 längst ned att det i 3 kap. 2 § första stycket i yttrandefrihetsgrundlagen står: " - får rätten att sända radioprogram på annat sätt än genom tråd regleras genom lag som innehåller föreskrifter om tillstånd och villkor för att sända." Det var således tillåtet med villkor och koncessioner. Det är alltså inget brott mot den lagen. För det tredje står det tydligt och klart i utskottets skrivning på s. 68 att enligt radio och TV-lagens Det är således tillåtet, och själva vitsen är att man kan välja viss teknik. Och det har gjorts. För det fjärde står det på s. 70 att enligt "3 kap. 2 § 13 radio och TV-lagen får villkor för sändningstillstånd avse skyldighet att sända ett mångsidigt programutbud". Detta mångsidiga programutbud har tillförsäkrats genom att programföretagen, de ansökande, har inkommit med en inlaga som till största delen har godkänts och som sedan skall granskas av andra instanser än regeringen. Därmed faller samtliga de invändningar som Ola Karlsson har haft. Det är därför som vårt utskott inte har funnit någon anledning att utveckla vårt ställningstagande. Det fanns ingen anledning att göra något annat ställningstagande än det vi har gjort. Ola Karlssons anmälan förbleknar. Jag ser hans anmälan, och även uppföljningen på anmälan, som en partipolitisk inlaga med ideologisk udd riktad mot de beslut, baserad på breda majoriteter, som antagits i denna kammare. Det må vara honom helt tillåtet. Ola Karlsson och jag har på samma grundvalar haft den debatten förut i kammaren. Vi får säkert återkomma till den debatten. Det finns ingenting i utskottets granskning som har befunnits vara av den arten att man kan kritisera Marita Ulvskog för handläggandet. Sedan kan Ola Karlsson ha andra politiska bevekelsegrunder och i det längsta vilja försvåra eller stoppa upp processen. Då tar han också strid med betydligt bredare parlamentarisk grupperingar än bara socialdemokrater.

Fru talman!

Hjälp mig! Jag har inte hittat något stöd någonstans. Sedan var det frågan om innehållet i programmen. Där glömde Kenth Högström att citera YGL:s stadgande om att det är den som sänder programmen som självständigt avgör programinnehållet. Men jag vill ändå fråga Kenth Högström följande. Villkoren för Canal + innehåller krav på att långfilmer, sport, dokumentärprogram och barnprogram i betydande omfattning skall ingå i sändningarna. Menar Kenth Högström att detta är ett krav på ett mångsidigt programutbud för Canal +? Menar Kenth Högström att det är det innehållet som är mångsidighet? Om det är så, har man uppfyllt kraven i radio och TV-lagen. Det handlar om mångsidighet i ett TV Har man raderat ut innehåll av nyheter och underhållning? Skall de inte ingå i kravet på mångsidighet? Hjälp mig, Kenth Högström, att guida mig i den här materien som du uppenbarligen har studerat så noggrant.
Fru talman! Det var länge sedan jag hörde Ola Karlsson så ödmjuk att han ber om hjälp med tanke på hans egna mycket tekniska kunnande. Jag skall försöka bidra till den klokskapen. Återigen är svaret på din första fråga: Enligt 3 kap. 2 § sjunde stycket i radio och TV-lagen såsom den var utformad 1996 i dess lydelse före den 1 februari 1999, kunde villkor för sändningstillstånd avse skyldighet att använda viss sändningsteknik. Det var meningen att man skulle kunna uppfylla vissa tekniska villkor. Men sedan valde de samverkande programbolagen själva distributionsformer därutöver. Ola Karlsson sitter själv i Digital-TV-kommittén och har all anledning att erinra sig de diskussioner som har varit där. Jag skall låta vara osagt huruvida de programtablåer som de sökande företagen har lämnat in omfattar tillräcklig mångsidighet. Det är en subjektiv bedömningsfråga. Vi är inte här för att granska den delen i det hela. Det är möjligt att vi skall ha en skönhetskommitté som skall granska innehållet i det programföretagen har lämnat in. Totalt sett är detta garanti för mångsidighet. Jag ser ingenting som hindrar företagen att utveckla sin verksamhet enligt deras egna intentioner. Det finns inte heller någon möjlighet för regeringen att ingripa repressivt i deras företagsamhet.
Fru talman! Man måste vara generös med tolkningen om man säger att villkoret "använda viss sändningsteknik" också medger att regeringen kan föreskriva att det är ett statligt monopolbolag som skall sköta en viss syssla. Det är fråga om att bygga upp ett omfattande integritetskränkande register, som också regeringen själv är medveten om kommer att ha ett problematiskt innehåll. Regeringen skrev själv i propositionen om digital-TV att problemen kan gälla tillgång till känslig information, t.ex. om kunder och kundbeteenden, dvs. vilka program de tittar på. Detta löser man genom att i tillstånden föreskriva att det är ett statligt monopolbolag som skall sköta det hela. Kenth Högström rangerar in detta under benämningen "använda viss sändningsteknik". Jag har lite svårt att se det så. Med hjälp av Kenth Högströms bedömningsfrågor av programinnehållet blir det i praktiken möjligt för staten och kulturministern att reglera fram praktiskt taget varje tänkbart programinnehåll - nästan allt är en fråga om mångsidighet. Vi kan säga att villkoren för Canal +, TV 8, Kanal 5 eller TV 3 är krav på mångsidighet. Då blir det snart möjligt för staten att reglera vad alla de olika programmen skall innehålla. Det stämmer inte med kraven i yttrandefrihetsgrundlagen.
Fru talman! Den tidigare radio och TV-lagen som föregick den nyss gällande och den nu gällande byggde på att ingå avtal med de sändande företagen. Nu ger man tillståndsvillkor. De tillståndsvillkoren kan vara - och skall vara - sändningsteknik med tekniska villkor som bygger på samverkan mellan de företag som upptar vårt dyrbara frekvensutrymme. Jag kan hålla med om att denna lagstiftning, som har förändrats många gånger, och som är oerhört komplicerad, kan vara svår att bedöma. Det är ingen som sticker under stol med det. Det är heller ingen av de utskottstjänstemän som har varit oss behjälpliga som har klart och tydligt sagt att detta står i strid med lagen. Tvärtom! Tydligen har lagen varit menad att användas på detta sätt. Jag känner inget tvivel på den punkten. Det har jag sagt till Per Unckel tidigare. Han har deltagit i debatten varje gång, till skillnad från Ola Karlsson som bara har deltagit vid två tillfällen. Sedan var det frågan om "skönhetsrådet" eller de som skall granska vad som sändas skall. I stort sett samtliga programföretag har varit nöjda med de villkor de har erhållit. Varför göra så stort nummer av detta, om det inte vore för helt andra politiska syften, nämligen att försöka stoppa utbyggnaden av den digitala TV satsningen via det markbundna nätet? Det är det som det egentligen handlar om. Ola Karlsson må förlåta mig, men jag är säker på att vi om några månader har en ny debatt med samma innehåll och kring samma ideologiska stridsteman och att Ola Karlsson hela tiden kommer att hitta nya infallsvinklar för att försena processen.

Fru talman! Jag kan göra mitt inlägg relativt kort, eftersom Kenth Högström på ett utomordentligt vältaligt sätt har företrätt utskottets synpunkter. Jag vill bara markera att vi ser väldigt likartat på den här frågan. Jag vill emellertid notera ett par saker i den högerreservation som Moderaterna och Folkpartiet står bakom. Ola Karlsson upprepar det också här. Det sägs att regeringen skall styra varje tänkbart programinnehåll när den ger väldigt breda tillstånd. Det låter på Ola Karlsson precis som om Marita Ulvskog skulle bestämma varenda film eller innehållet i vartenda barnprogram som Canal + visar. Det är inte alls fråga om detta. Det som de har ansökt om att få sända får de i huvudsak sända. Undantaget var möjligtvis att de inte i betydande grad skulle behöva sända erotisk film; det togs inte med i villkoren. Det finns däremot ingenting i de här villkoren som hindrar dem att sända erotisk film. Det står bara att barnprogram, sport, långfilm osv. skall ingå i betydande grad, vilket de själva vill. Deras yttrandefrihet är på intet sätt beskuren. Att säga det är att se spöken där inga spöken existerar. Det är samma sak med den polemiska tonen, att man försöker slå på regeringen, som också återfinns i slutet av reservationen. Man skriver att under utfrågningen sade Ulvskog - jag skall inte diskutera om det är rätt i sak - att regeringen inte kan ingripa mot ett programföretag om det inte följer tillståndet utan sänder andra program utöver tillståndet. Det är ju väldigt generöst av ministern. Regeringen har alltså ingen avsikt att ingripa ens om programföretagen inte följer tillstånden utan ger sina tillstånd en ännu vidare tolkning. Då skriver man så här i reservationen, vilket man vill att vi skall besluta: "Uttalandet kan enligt utskottets mening ses som ytterligare tecken på regeringens tendens att styra radio och TV-verksamheter utan stöd i lag." Här ger ju ministern radiokanalerna en mycket långtgående frihetsförklaring, och då säger man att det är ett tecken på att hon vill styra ännu mer. Tala om bristande logik! Tala om att försöka hitta anledningar till kritik av regeringen där sådana anledningar inte finns! Jag yrkar på godkännande av utskottets anmälan på den här punkten.
Fru talman! Kenneth Kvist instämde i väldigt mycket av Kenth Högströms anförande. Jag kan då passa på att ställa samma fråga till Kenneth Kvist som till Kenth Högström för att få höra om jag kan få ett svar från Kenneth Kvist. Var i radio och TV lagen hittar man stöd för att i tillstånden reglera vilka bolag som skall sköta de tekniska tjänsterna? Var i radio och TV-lagen hittar man stöd för att ett statligt monopolbolag, Senda AB, skall bygga upp ett omfattande kundregister och därmed också ett register över tittarvanor? Kenth Högström sade att det var en fråga om sändningsteknik, och jag måste säga att jag har mycket svårt att se att ett val av bolag skall ingå i formen av sändningsteknik. Var i radio och TV lagen hittar Kenneth Kvist stöd för detta? Sedan skulle jag också vilja en ställa fråga, inte om villkoren för Canal + utan om villkoren för Kunskaps-TV. Det står att utbildnings och bildningsprogram skall i betydande omfattning ingå i sändningen. Jag vill ställa frågan: Är detta ett villkor om ett mångsidigt programutbud? Ja eller nej!
Fru talman! På den sista frågan svarar jag: Ja, det är mångsidigt. Utbildningsprogram skall ingå. Utbildning kan vara utbildning i musik, sport, biologi och matematik. Det kan vara utbildning i konsten att spela på hästar. Det kan vara utbildning i engelska, franska och tyska. Det kan vara utbildning i historia och vad som helst. Det är ganska brett. Det är inga villkor att de skall ha en viss utbildning med ett visst ideologiskt innehåll eller något sådant, utan de skall satsa på utbildning. Det är likadant med folkbildning. Det är oerhört brett. En kanal som kallar sig kunskapskanal och alltså vill ha möjlighet att sända just folkbildande och utbildande program får tillståndet att i väsentlig grad sända bildande och utbildande program. Då vrider ni det därhän, att när man beviljar detta tillstånd skär man i yttrandefriheten. Det är en konstitutionell granskning som vi gör här, och vi måste vara lite seriösa. På den första frågan vill jag svara att det här bolaget är en överenskommelse mellan de parter som har erhållit sändningsbidragen, och den har lett fram till att man har kommit överens om i vilken företagsform detta skall skötas. I övrigt har jag ingen anledning att upprepa Kenth Högströms svar på den frågan, vilket var utomordentligt klargörande. Jag vill inte bli använd som en bricka av Ola Karlsson när han försöker påstå att svar som han har fått icke var svar.
Fru talman! Jag har ingenting emot att Kunskaps Det jag ifrågasätter är om regeringen har möjlighet att i tillståndet för Kunskaps-TV reglera innehållet i programmen. Där finns det enligt radio och TV lagen möjlighet att ställa villkor om ett mångsidigt programutbud. Jag menar att ett villkor om att utbildnings och bildningsprogram i betydande omfattning skall ingå i sändningarna inte med någon rimlighet kan sägas vara ett villkor om mångsidigt programutbud. Om man vill, som Kenneth Kvists parti och andra partier här i riksdagen, kraftigt reglera innehållet i programmen på politisk väg får man väl först göra en ändring av radio och TV-lagen, och möjligen i yttrandefrihetsgrundlagen, och sedan återkomma med en stark reglering. Det vore det konstitutionellt riktiga att göra, inte att smyga igenom förändringar som man politiskt vill göra men ducka för de förändringar i lagen som borde vara nödvändiga.
Fru talman! Två gånger i den sista repliken, som var 1 minut och 52 sekunder, sade Ola Karlsson att vi vill reglera innehållet i programmen, när Kunskaps TV får tillstånd på grundval av att de i betydande grad skall sända utbildnings och bildningsprogram. Men i vilka program är innehållet reglerat? Ett program är t.ex. svenska för nybörjare. Ett program kunde ha t.ex. rubriken 1600-talets historia. Det kunde ha rubriken Moderat politik under 1900-talet vad avser införande av demokratiska frioch rättigheter, eller vad som helst. Ingen har reglerat innehållet i något av dessa avseenden i något enda program med de beslut som är fattade. Det enda är att regeringen på viss grund inom vida ramar har gett tillstånd till vissa företag att sända digital-TV i marknätet. Detta är påståenden som är helt sanslösa, helt gripna ur luften som bara är någon sorts konstruerade behov av att markera och misstänkliggöra regeringen och en minister. Detta måste enligt min mening bestämt tillbakavisas.

Fru talman! Först vill jag säga att jag i allt väsentligt delar det Kenneth Kvist nyss anförde som exempel på det breda programutbud som även innefattas av ett till synes smalt begrepp som Utbildnings-TV. Kenneth Kvist apostroferade mig vid tre tillfällen med samma fråga måste jag få ställa två frågor till Ola Karlsson. Nu har vi i utskottsmajoriteten, bestående av samtliga partier utom Moderaterna och Folkpartiet, försökt besvara de frågor han ställt vid upprepade tillfällen. Det går att ta del av texten. Vi har svarat på Ola Karlssons frågor i replikskiftena. Ändå är han inte nöjd. Då måste jag frågan honom: I vilket stycke i radio och TV-lagen kan Ola Karlsson utläsa att det skulle vara omöjligt att starta sådana samverkansbolag som Senda? Var någonstans förhindras bildandet av Senda i radio och TV-lagen? Det är den ena viktiga frågan. Den andra frågan är att utskottet med hjälp av utomordentligt kunnig personal varit oss behjälpligt och lotsat oss igenom dessa mycket svåra och komplicerade lagstiftningsfrågor. Vi har inte fått tillräcklig grund för att finna att ministern har gjort något fel. Ändå tjatar Karlsson att det är ett fel av ministern. Nej, jag tycker att detta är en partipolitisk pamflett från Ola Karlsson och har ingenting med granskningsärendets slutförande att göra.
Fru talman! Möjligen är det därför att jag just har läst majoritetens uttalande i betänkandet som jag får ställa så många frågor. Det är ganska snabbläst. Det står: "Granskningen föranleder inget uttalande från utskottets sida." Det andra är recittext, en beskrivning av gällande lagar och regler och en beskrivning av anmälan och utfrågningen av statsrådet. Då kan man lugnt konstatera att utskottsmajoriteten är ganska kortfattad. Sedan till radio och TV-lagen. Nej, det finns inget hinder där för att bilda ett bolag av typen Senda AB. Det som regleras i radio och TV-lagen på den här punkten är vilka villkor som får finnas i tillstånd för att sända ett program. Program i radio och TV lagens mening är SVT 1, SVT 2, TV 3, TV 4 eller kanal 5 och allt vad de heter. Program är programföretagets totala verksamhet, inte ett enskilt litet timslångt program. Det är detta debatten gäller: Vilka villkor får staten sätta upp för ett programföretag och dess verksamhet? Det finns icke i de 13 punkterna möjlighet att föreskriva att ett visst bolag skall sköta en viss verksamhet. Det finns icke där. Det är möjligt att Kenth Högström skulle vilja ha en punkt 14, men då får man se till att ändra radio och TV-lagen så att det blir möjligt.
Fru talman! För sista gången, hoppas jag, i den här debatten konstaterar jag att Ola Karlsson egentligen är ute efter någonting helt annat än att konstruktivt delta i granskningsdebatten av det ärende som Ola Karlsson ger upphov till. Det må vara, vi får återkomma till det. På inget sätt finns det någonstans i radio och TV lagen, vare sig i den förra eller nu gällande TV-lagen, någonting som hindrar att samverkande programföretag gör som de har gjort. Ingenstans hindras detta. Jag konstaterar att Ola Karlsson inte kan föra i bevis att Marita Ulvskog på denna punkt har föregripit eller brutit mot en lag. Jag skulle vilja säga så här efter att ha lyssnat på Ola Karlsson vid flera tillfällen där han orienterar sig in i de tekniska detaljerna - han verkar tjusad av tekniken, av möjligheterna att använda tekniken: Borde inte Ola Karlsson använda energin i Digital TV-kommittén, i stället för att ge upphov till en sådan här debatt för tredje eller fjärde gången på samma tema?
Fru talman! Det vi granskar i den här frågan är Marita Ulvskogs beviljande av tillstånd till det digitala marknätet. Vi granskar inte vilka överenskommelser olika programföretag har gjort med varandra, utan det vi granskar är de villkor om Marita Ulvskog har ställt upp i tillstånden. Där finns det bland tillstånden ord som att Teracom skall handha den tekniska driften av multiplexering, att Senda skall bygga upp, installera och vidmakthålla detta system m.m. som villkor för tillståndet att sända i det digitala marknätet. Då hamnar vi i radio och TV-lagens katalog över vilka villkor som staten faktiskt får ställa upp. där Marita Ulvskog var med: Några andra villkor för rätten att sända skall regeringen inte få ställa. Vi diskuterar inte vilka överenskommelser de olika programbolagen har gjort sinsemellan. Vi diskuterar de villkor som tillstånden är förenade med och den lag som faktiskt styr detta.

Fru talman! Om jag tidigare upptagit alltför mycket av kammarens tid - jag misstänker att några tycker det - skall jag försöka förkorta mitt anförande något i det här ärendet. Det här ärendet handlar om att SCA fått statligt stöd för att bygga om sågen i Munksund i Piteå. Det är ett ärende där departementet och regeringen själva anger att statsrådet Anders Sundström har varit jävig. Föreligger det jäv i ett ärende skall ett statsråd inte delta i hanteringen eller handläggningen av ärendet. Av de handlingar som vi fått in till utskottet är det mycket lätt att konstatera att ärendet initierades i departementet av Anders Sundström själv. Det är lätt att hitta dessa uppgifter i Näringsdepartementets egen PM. Ärendet checkades av med departementsledningen innan man gick tillbaka till SCA och sade: Kom in med en formell ansökan. Jävsfrågor är besvärliga. De är också viktiga, eftersom de berör förtroendet för det politiska systemet och för tilltron till ovälden hos regeringen och myndigheterna. Därför finns det en skyldighet att noga pröva jävsfrågan i varje enskilt fall. Här är det departementet självt som har konstaterat jäv för Anders Sundström. Trots detta har statsrådet deltagit i hanteringen och i beredningen av ärendet, och för detta kan han inte undgå viss kritik.

Fru talman! Man kan givetvis ha synpunkter på det rimliga i att börsnoterade företag med mångmiljardomsättning och miljardvinster kan ansöka om statliga bidrag för sina investeringar. Men nuvarande lagstiftning är nu sådan att både SCA och andra stora företag kan göra det. Man kan ha synpunkter på det rimliga i att på myndigheters och ytterst regeringens bord lägga avgöranden om vilken av två lokaliseringsorter som skall prioriteras. Men nuvarande regelverk är nu sådant att detta är fullt möjligt. Man kan ha synpunkter på att regeringen kan komma fram till andra slutsatser än de vad de remissinstanser som har beretts tillfälle att yttra sig har gjort. Men lagstiftningen utgör därvidlag inget hinder för att regeringar gör andra bedömningar än remissinstanserna. Man kan ha synpunkter på själva sakfrågan, nämligen om det var rätt att förorda Munksund före t.ex. Holmsund. Men den frågan har vi i KU inte granskat och äger inte heller någon bedömningskompetens för. Däremot kan - och skall - vi i utskottet granska huruvida dåvarande näringsminister Anders Sundström har försökt påverka beredningen av SCA:s lokaliseringsbidragsansökan under den tid som förflöt innan ärendet lämnades över till Arbetsmarknadsdepartementet, eftersom Anders Sundström förklarade sig jävig på grund av sin mantalsskrivningskommun, Piteå, där ju Munksund är beläget. Utskottet har vid sin granskning inte funnit någonting att anmärka på den punkten. Till skillnad från Ola Karlsson och reservanterna vill jag understryka att vi inte fann något märkligt i denna hantering. Men jag vill gärna foga tre högst personliga kommentarer till denna granskningsuppgift. För det första: Det ligger i det politiska uppdragets natur att påverka. I synnerhet bör ju en minister försöka påverka. För det andra: Det borde inte vara en jävsfråga om man bor på ett ställe som berörs av ett beslutsfattande. Ingen hör talas om att t.ex. ministrar bosatta i Stockholmstrakten förklarar sig jäviga när stora infrastrukturella beslut med stor inverkan på huvudstadsområdet fattas, ingen. För det tredje: I själva sakfrågan tycker jag att man gjorde rätt. Man valde Munksund före Holmsund. Detta var tre personliga kommentarer till en granskning som i övrigt inte var enkel, som innehöll väldigt många svåra passager, men som ändå landade i en bred utskottsmajoritet, där vi kom fram till att vi inte riktar någon kritik mot Anders Sundströms handläggning.

Fru talman! Detta är ett mycket rörigt ärende. Det handlar om att förre jordbruksminister Annika Åhnberg i sitt mycket lovvärda nit att skapa goda förhållanden för Idre sameby har åstadkommit ett felaktigt beslut. Det förvånar mig mycket att det har blivit det resultatet. Annika Åhnberg förklarade vid utfrågningen att det kanske t.o.m. var det ärende som hon lagt ned sin största tid på. Det vill inte säga lite när det handlar om en upptagen jordbruksminister. Hon var väldigt engagerad i dessa frågor. Att det då får till konsekvens att regeringen skickar ut en remiss till remissinstanserna som kom att gälla en helt annan rättslig fråga än den som regeringen sedermera fattade beslut om är mycket beklagligt. Det vittnar också om den dåliga information som Annika Åhnberg som företrädare för departementet försågs med från medarbetare och länsstyrelse om hur de faktiska förhållandena är uppe i Jämtland. Jag vill helt kort säga att jag delar den kritik som man kan rikta mot Annika Åhnberg för att hon inte har sett till att få de erforderliga upplysningar som krävts för att föreslå regeringen ett riktigt beslut. Det är extra viktigt att nu peka på detta. Vi vet att konflikterna mellan samer och andra boende i de områden där rennäringen är mycket viktig är väldigt svåra. Det finns en risk att de ökar ännu mer. Vi kommer så småningom att få diskutera ILO konventionen som gäller urbefolkningens rätt. Det handlar i hög grad om samerna villkor. Med det vill jag säga att det är väldigt angeläget att man klarar ut de förhållanden som gäller beträffande rennäringen och jakt och fiskemöjligheterna.

Fru talman! I detta ärendet har föregående talare ganska hyggligt redovisat för ärendegången. Jag tänkte inte fördjupa mig så mycket i det. Vi har förut haft en diskussion om beredningstvånget och hur ett ärende skall beredas. I det här fallet har det verkställts med en ordentlig remissomgång och annat. Det man så här i efterhand kan konstatera är att det är ganska väsentligt att remissinstanserna också går igenom underlaget ordentligt och bemödar sig om att ge så korrekta fakta som möjligt i sina remissvar. Det är det som liksom har blivit den springande punkten i det här ärendet, och det är ju ingen glad över - minst av alla Annika Åhnberg själv. Men nu granskar vi ju inte remissinstanserna och de olika remissvaren. Vi har till uppgift att granska hur statsrådet har skött den här delen. Det finns två huvudpunkter i det här, tycker jag, som har gjort att saken hamnat i det läge som det har. Det första är själva framställan från Länsstyrelsen i Jämtlands län, som också remissbehandlades. Där står det i en mycket viktig del i själva inlagan: Besked har lämnats av förvaltande myndigheter att bymedlemmar inte kan påräkna älgjaktsupplåtelse i området trots att betydande arealer i dag inte nyttjas för jakt. Det var så att säga utgångspunkten, och det var det underlaget som skickades ut till remissinstanserna. När sedan de här remissvaren kom in var det ett flertal remissinstanser som påpekade problematiken med inte enbart älgjaktsrätten utan med jakträtterna över huvud taget. Det har tyvärr varit ett väldigt känt fenomen inte bara mellan samer och övriga när det gäller jakt, utan det gäller de här jakträttsupplåtelserna över huvud taget. Det är känslig materia. Det rör upp känslor som inte alltid, vill jag påstå, har att göra med vem som har jakträtten var. Det kan också vara helt andra saker. Det som också många tog upp var att man var rädd för att om den här samebyn skulle få denna jakträttsupplåtelse skulle det kunna påverka samarbetet och klimatet över huvud taget i de här bygderna. Det fatala var att ingen påpekade att de här arealerna dessutom redan var utarrenderade. Ingen tog upp det i remissvaren trots att det står i remissmaterialet från Jämtlands län att det finns outnyttjade jaktområden. Det var andra värderingar som gjordes och andra ställningstaganden som låg till grund i remisssvaren när det gäller varför man var orolig för hur denna jakträtt skulle uppfattas. När sedan regeringen väl fattade ett beslut om att ändå tillåta den här jakträttsupplåtelsen använde man en annan metod. Man använde sig av en mer juridisk upplåtelse av de marker som stod under statens förfoganderätt. Men själva innebörden, att de skulle ha rätt till jakt, var själva huvudpunkten för att underlätta samebyns verksamhet i övrigt. Sedan, när det här blev känt och de här konflikterna med att det redan var utarrenderat uppdagades, har det varit många som har hävdat, även hittills i dagens debatt, att ministern blev underrättad om de här utarrenderade markerna. Men det finns som sagt var inget sådant remissvar. Ett av de uppvaktande kommunalråden, från Älvdalens kommun, säger att han kanske inte uttryckligen talade om jakträttsupplåtelse, men det måste ha varit uppenbart. Sådant kanske har hänt en och annan av oss andra också. Vi kanske själva har varit så inne i sakförhållandet, i själva sakfrågan, och argumenterat utifrån det, att vi kanske har glömt de elementära basfakta som borde ha kommit fram. Men vi kan inte sträcka oss så långt som att säga att bara för att ingen har upplyst statsrådet om de här jakträttsupplåtelserna och markerna som redan var utarrenderade har hon brustit i handläggningen. Hur skall ett statsråd någonsin bli säker på att något inte dyker upp igen? När remissförfarandet är klart och remissvaren har kommit in - skall man då ifrågasätta detta, skicka ut det en gång till och fråga: Är det verkligen sant? Jag tror inte att någon tycker att vi skall jobba på det viset i några andra frågor. Det är sorgligt att det blev som det blev. Tack och lov har ju, och det är ju hedrande för dem, de som har fått den här upplåtelsen i samebyn inte utnyttjat den för att inte strö mer salt i såren och ställa till osämja i bygden. Det är väl i alla fall ett gott tecken i det här. Alla andra tycker väl att det här inte är något roligt, men så här kan det gå till när man inte är på sin vakt när man skriver sina remissvar. Annika Åhnberg har som statsråd handlagt det här ärendet på ett sätt som jag inte tycker att det finns något att anmärka på.

Fru talman! Jo, precis den insikten hade Annika Åhnberg. Det här var oerhört känsligt. Det var ju ingen tillfällighet, och jag tror inte att hon på något sätt ljög när hon sade det, att hon hade lagt ned mycket arbete på att försöka lösa den här frågan på grund av den känsliga art den hade. Jag menade inte att det var tjuvjakt eller något annat det handlade om. Det handlar om själva jakträtten över huvud taget och den känsliga fråga det är. Inger René säger att remissinstanserna inte hade någon anledning att ta upp att det redan var utarrenderad mark. Det är det som är själva poängen i det jag läste upp. Det står i remissunderlaget att betydande arealer i området i dag inte nyttjas för jakt. Det är ju just om det är ett sakligt fel - som vi förstår det i efterhand - i ett underlag som remissbehandlas som man skall tala om vad som är rätt och riktigt. Då borde också de som hade ansvaret och som visste hur det var ha upplyst om att det här var utarrenderat. Annika Åhnberg själv har sagt att hade hon fått reda på det här skulle hon ha försökt omarbeta förslaget och hitta en annan lösning. Hon ser ju också det olyckliga i att det blev så här. Hennes goda vilja att lösa detta för samebyn, att försöka hitta en lösning som också accepterades av övrig ortsbefolkning i området och att göra det möjligt att hitta denna lösning har hon lagt ned mycket ambition på. Det kan väl ingen ifrågasätta, för annars måste man ju mena att hon uppsåtligt har vetat av något men inte tagit med det i sin bedömning. Men något så allvarligt tror jag inte att någon beskyller Annika Åhnberg för.

Fru talman! Det blir bara en upprepning av vad jag redan har sagt. Det är klart att Annika Åhnberg var medveten om att det fanns jakträtter i området. Men hon tog väl fasta på det underlag som fanns, på det som hade skrivits, att det fanns stora outnyttjade marker. Att själva upplåtelseformen ändrades i förhållande till vad beslutet sedan blev förändrar inte sakfrågan kring själva jakträtterna, för den blir ganska jämbördig. Eftersom det i remissunderlaget fanns uppfattningar om att det fanns outnyttjad mark hade det inte krockat. Om det inte hade funnits outnyttjad mark och man hade tagit den andra varianten och hade fått dubbla jakträtter skulle hon ha varit medveten om den saken och kanske från den aspekten gjort en prioritering. Men vad hon säger är ju att hon inte hade fått några sådana upplysningar, och om hon hade fått sådana skulle hon ha omarbetat förslaget till någonting annat. Annika Åhnberg har gjort så gott hon har kunnat i fråga om en mycket känslig sak som hon har lagt ned mycket jobb på. Det finns ingen anledning att rikta kritik mot det sättet att jobba.

Fru talman! Denna anmälan mot handelsminister Leif Pagrotsky gäller om ministern har efterlevt principen om partipolitiskt samförstånd kring svensk krigsmaterielexport efter den 1 februari 1996. Konstitutionsutskottet har vid granskningen kommit fram till att inget konstitutionellt fel är begånget av ministern. Mot utskottets bedömning har inte något parti reserverat sig men Per Lager har ett särskilt yttrande, vilket jag här kort skall kommentera. Per Lager anför i sitt yttrande att en förändring av praxis skett vad gäller att ett enskilt parti tidigare hade vetorätt beträffande vapenexport. Vad hände då den 1 februari 1996? I proposition 1995/96:31 tog riksdagen beslut om att en ny myndighet skulle inrättas för kontroll av krigsmateriel. Den nya myndigheten, Inspektionen för strategiska produkter, ISP, började sin verksamhet den 1 februari 1996. Beslut i ärenden om tillstånd att föra ut krigsmateriel ur landet fattas fr.o.m. detta datum av ISP. Myndigheten har dock skyldighet att lämna över ärenden som har principiell betydelse eller som annars är av särskild vikt till regeringen för prövning. Ordningen att ett enskilt statsråd avgör tillståndsärenden upphörde vid tillkomsten av ISP. Samtidigt med att ISP bildades förändrades Rådgivande nämnden, som hade sex ledamöter, till Exportkontrollrådet, där samtliga partier blev representerade och som har tio ledamöter som hålls informerade om inspektionens verksamhet. Som Per Lager anför i sitt särskilda yttrande har viss förändring skett vad gäller praxis att ett enskilt parti hade vetorätt före denna förändring. Numera gör krigsmaterielinspektören en bedömning efter hörande av Exportkontrollrådet. Dock eftersträvar man naturligtvis fortfarande att alla partier skall vara överens. Även tidigare, före 1996, gjordes det bedömningar. Ett parti kunde vara mot en export men trots det fullföljdes affären. Detta kunde hända speciellt när det gällde följdleveranser. Fru talman! Det är inte första gången KU granskar regeringens handläggning avseende krigsmaterielexport. Varken tidigare eller nu har det framkommit att regeringen begått några felaktigheter. Det särskilda yttrandet talar egentligen för ett regelverk med ett annat innehåll för ISP än det nuvarande. Därför vill jag uppmana Per Lager att motionera till riksdagen om ändrade riktlinjer för ISP och att försöka få majoritet för en sådan förändring. Tack!
Fru talman! Detta ärende gäller huruvida praxis vid givande av positivt förhandsbesked i vapenexportaffärer har förändrats och regeringens ansvar för detta. Eftersom anmälan kanske kan uppfattas som en antivapenexportanmälan, om jag så får uttrycka det, skall jag förklara varför vi inte anslutit oss till Miljöpartiets särskilda yttrande, trots att vi i regel är överens i själva frågan om vapenexport. Anmälan utgår från att praxis tidigare var att ett enskilt parti hade veto, dvs. att om ett parti i gamla Rådgivande nämnden för krigsmaterielexportfrågor avstyrkte export lämnade regeringen inte ett positivt förhandsbesked. I dag när motsvarande frågor hanteras inom Inspektionen för strategiska produkter, ISP, och inom Exportkontrollrådet gäller, menar man, inte längre denna praxis. Numera räcker det inte att ett parti säger nej för att en affär skall stoppas. Mot detta resonemang kan två invändningar anföras. För det första finns det ett mera formellt argument. Eftersom organisationen för samråd om och beslut i vapenexportfrågor helt förändrats och merparten av de beslut som tidigare fattades av regeringen numera handläggs av den nya myndigheten ISP är det inte möjligt att jämföra praxis. Har äpplet blivit större eller mindre? Ingetdera. Det har ersatts av ett päron. För det andra har praxis inte alls ändrats. Äldre praxis var nämligen inte, skulle man kunna hävda, att ett enskilt parti hade veto även om det såg ut så. Praxis var egentligen en annan, nämligen att de heleller halvpacifistiska partierna Miljöpartiet och Vänsterpartiet inte hade veto. Det var det som var den egentliga praxisen och denna praxis upprätthölls på den tiden genom att de båda partierna Vänsterpartiet och Miljöpartiet hölls utanför Rådgivande nämnden. I dag, när Vänsterpartiet och Miljöpartiet är med i det nya organet för samråd i vapenexportfrågor, är praxis oförändrad. Fortfarande är det så att de heleller halvpacifistiska partierna Vänsterpartiet och Praxis har inte ändrats, vilket skulle bevisas. Statsrådet Pagrotsky uttryckte just detta i något mer kryptiska ordalag i den utfrågning som vi genomförde, nämligen i termer av förändrad storlek på glas vid inmundigande av oförändrad mängd dryck. Det står på s. 366 i betänkandets del 2. För övrigt kan man fundera på om regeringen borde klandras om det var så att praxis hade ändrats. Praxis är just praxis; det ligger i sakens natur att den kan förändras över tid. Dessutom är det regeringens ansvar att inom sin jurisdiktion fatta så kloka beslut som den förmår. Man skall fatta beslut i vapenexportfrågor i enlighet med gällande lagstiftning, riktlinjer och rekommendationer. Besluten bör fattas med tanke på landets intressen på kort och lång sikt. Besluten bör vara till gagn för världsfreden och de mänskliga rättigheterna osv. Dessa goda, väl genomtänkta beslut skall regeringen faktiskt eftersträva oavsett vad andra partier tycker. Regeringen fattar beslut efter att ha hört partiernas råd - t.ex. Vänsterpartiets råd att avveckla vapenexporten. Men den fattar självständigt sina beslut, och den måste ta det fulla ansvaret för sina beslut utan att luta sig mot eller gömma sig bakom den ena eller den andra praxisen.

Fru talman! Ärende 2.10 handlar om krigsmaterielexporten och på vilket sätt besluten fattas. Krigsmaterielinspektionen - KMI - skapades redan på 1930-talet, och låg då under Handelsdepartementet. 1982/83 fördes KMI över till Utrikesdepartementets handelsavdelning. KMI ombildades den 1 februari 1996 till en ny myndighet för krigsmateriel och andra strategiska produkter, kallad Inspektionen för strategiska produkter - ISP. Förändringen innebar bl.a. att ISP prövar merparten av de ärenden som regeringen eller ett enskilt statsråd tidigare hade till uppgift att pröva. Enbart principiellt viktiga ärenden prövas nu av regeringen. Krigsmaterielinspektören är chef för ISP, som är en enrådighetsmyndighet. Den rådgivande nämnden ombildades samtidigt till Exportkontrollrådet, förkortat EKR, bestående av krigsmaterielinspektören som ordförande och högst tio andra ledamöter. Alla partier i riksdagen blev nu representerade i rådet. Enligt en paragraf i instruktionen skall, om möjligt, samråd med rådet ske innan inspektionen lämnar över ett ärende om exportkontroll till regeringen för prövning. Enligt en annan paragraf bestämmer krigsmaterielinspektören vilka andra ärenden om exportkontroll som före avgörandet skall föreläggas rådet för samråd. Före 1996, då rådgivande nämnden fungerade, var regeringens inställning att alla partier som var representerade i rådet skulle vara överens. Under såväl socialdemokratiska som borgerliga regeringar hade en praxis utvecklats med innebörden att regeringen inte gick vidare om ett parti i nämnden sade nej. Formellt kunde regeringen göra det, men det gjorde den inte. I praxis fungerade alltså vetorätten för ledamöterna. Detta sade dåvarande krigsmaterielinspektören Sven Hirdman i ett utskottsförhör 1994. Nuvarande inspektören Staffan Sohlman sade vid en utfrågning 1997 i utskottet att konsensusregeln inte kunde appliceras på den ordning som råder efter den 1 februari 1996. Anmälan till KU gick ut på att vi skulle granska om regeringen via handelsminister Leif Pagrotsky efterlevt principen om partipolitiskt samförstånd kring svensk krigsmaterielexport. Vi var förstås intresserade av att veta om praxis hade förändrats. Under ärendets hantering har det i ett PM från Statsrådsberedningen framkommit att krigsmaterielinspektörens samlade bedömning snarare än ställningstaganden från enskilda ledamöter i rådet beaktas i regeringens överväganden genom den nya ordningen. Det finns inga formella regler för hur den politiska förankringen i Exportkontrollrådet skall ske eller hur krigsmaterielinspektören skall väga in de politiska representanternas bedömningar i sitt ställningstagande. Vid utfrågningen av Pagrotsky fick vi reda på att regeringen fortsatt strävar efter en bred samsyn, men att det faktum att fler partier nu har insyn inte innebär att regeringen börjat räkna hur många ledamöter som har en avvikande mening. Enligt ministern innebär detta ingen praxisändring, trots att det före 1996 var konsensus som rådde. Samtidigt sade ministern att det är regeringens skyldighet att göra på något annat sätt om fyra partier säger nej och åberopar skäl som strider mot sådant som riksdagen krävt att regeringen skall ta hänsyn till. Fru talman! Av utskottets bedömning framgår det att det faktiskt ägt rum en förändring av praxis vad gäller hänsynstagande till de partipolitiska representanternas bedömningar i Exportkontrollrådet. Det är vi väl alla överens om, eftersom det är en ny ordning. Förändringen innebär att det tidigare eftersträvade politiska samförståndet, som i praktiken innebar vetorätt för ett enskilt parti, har ersatts av krigsmaterielinspektörens samlade bedömning. Det innebär alltså att andra skäl än partirepresentanternas ståndpunkter kan väga tyngre vid regeringens bedömning inför beslut i exportärendena. Syftet med det partipolitiska samförståndet var att ge vapenexportpolitiken stabilitet och att exportpolitiken skulle ligga fast och inte skifta i takt med att regeringarna skiftade. Enligt min mening, fru talman, innebär den nya ordningen en försvagning i detta avseende, men också en allmän försvagning av det parlamentariska inflytandet över krigsmaterielexporten som det finns anledning att beklaga. Detta förhållande borde regeringen ha klargjort för riksdagen och allmänheten för att motverka den osäkerhet som hittills rått om på vilka grunder regeringen och krigsmaterielinspektören fattar beslut i ärenden som gäller krigsmaterielexport.

Fru talman! Jag tycker att fru talman och alla andra här är tappra. Man kan fundera på vad det är vi debatterar. Det är KU:s konstitutionella granskning. Det som vi nu talar om har kommit till på det sätt som det ofta gör. En tidningsuppgift, i detta fall från tidningen Expressen, renderade KU en anmälan från Ola Karlsson och Nils Fredrik Aurelius: "Enligt uppgifter i media under dagen har näringsminister Björn Rosengren uttryckligen uppmanat styrelsen i statligt ägda Samhall att göra sig av med verkställande direktören Gerhard Larsson. Agerandet tyder på s.k. Det är okej. En uppgift har dykt upp, och det finns skäl att se vad den står för. KU har sedan gjort ett rejält jobb. I två timmar och fem minuter frågade vi ut dels Håkan Tidlund, ordförande i styrelsen för Samhall AB, dels Björn Rosengren. Det är okej. Sedan drog vi en gemensam slutsats och konstaterade: "Det har emellertid inte framkommit att Björn Rosengren uttryckt sig på ett sätt som kunnat uppfattas som ett krav på att Gerhard Larsson skulle bytas ut mot en ny verkställande direktör." Bakom detta är utskottet enigt. Det är okej. Vad har vi då att debattera?

Det är moderaterna som har summerat sig så här i ett särskilt yttrande: "Samtalet från Björn Rosengren har med andra ord utlöst en betydande aktivitet." Det är säkert så. Det förefaller inte vara speciellt konstitutionellt. Sedan skriver man: "Den granskning som utskottet har genomfört har emellertid inte givit klart belägg för att Björn Rosengren uttryckt sig på ett sätt som gått över gränsen för vad som kan godtas. Utskottet kan följaktligen inte uttala någon konstitutionellt grundad kritik mot Björn Rosengren för vad som förekommit." Detta är inte okej och inte heller seriöst. För KU har granskat, enighet har nåtts och ändå skall man i ett sådant här läge misskreditera såväl ministern som KU självt. Det man här skriver är ju att granskningen inte har slutförts på ett tillfredsställande sätt, inte givit klart belägg, "kan följaktligen inte uttala någon konstitutionellt grundad kritik", som underförstått man så gärna hade velat göra.

Fru talman! Ärendet om Björn Rosengren och Samhalls vd är intressant av två skäl från en konstitutionell utgångspunkt. Först och främst handlar misstanken om det som brukar kallas ministerstyre, dvs. om ministern på ett otillbörligt sätt ingripit i angelägenheter som skall skötas av en underställd myndighet eller annat organ. När förbudet mot s.k. ministerstyre infördes på 1700-talet var det utifrån inställningen att ansvarsförhållandena måste vara tydliga. Ministern skall inte kunna vidta åtgärder som någon annan sedan får ansvaret för. Däremot kan naturligtvis en minister avsätta underordnade eller på annat sätt lägga sig i. Men då måste det ske öppet, genom ett regeringsbeslut. Detta är en viktig princip. I detta fall, när det handlar om en näringsminister och ett statligt bolag, gäller förstås dessutom aktiebolagslagens bestämmelser, nämligen att ägaren utövar sin makt på bolagsstämman genom att tillsätta styrelse och ge direktiv. Styrelsen tillsätter vd. Att tillsätta vd är just en exklusiv styrelsefråga, i själva verket en av styrelsens viktigaste uppgifter. Vill ägaren avsätta vd skall det alltså ske genom att bolagsstämman, eller eventuellt en extra bolagsstämma, tillsätter ny styrelse som i sin tur tillsätter ny vd. Redan detta är intressant. Det andra principiellt intressanta är om de som lämnat uppgifter vid utfrågning inför utskottet återgivit alla händelser korrekt och fullständigt. Under behandlingen av detta granskningsärende blev det klart att Björn Rosengren tagit kontakt med Håkan Tidlund, det är ordföranden, per telefon kort efter det att Rosengren tillträtt som statsråd och att det samtal som då utspann sig bl.a. gällde Gerhard Larssons ställning som vd. Det är också klarlagt att Håkan Tidlund efter samtalet med Rosengren tagit kontakt två gånger med var och en av ledamöterna i styrelsen som var valda av bolagsstämman. Det är vidare klart att frågan om Gerhard Larssons ställning behandlades vid sidan om styrelsesammanträdet på Margretetorp i november. Vid detta särskilda sammanträde fick inte de fackliga representanterna vara med. Att detta ledde till en stor upprördhet bland styrelseledamöterna är väl dokumenterat. Även om man inte köper varje formulering i den kvällstidning som Pär Axel Sahlberg citerade ur är det ändå uppenbart att de är upprörda. Det framgår också om man talar med dem. En av dem är för övrigt direkt namngiven i denna tidning. Det är alltså uppenbart att det var samtalet från Rosengren som ledde till den aktivitet som Tidlund utvecklade i vd-frågan. Intrycket måste bli att syftet var att få ett byte på vd-posten. Nåväl, nu går detta icke med de medel utskottet har till sitt förfogande att utan vidare belägga, vilket även vi har insett. Annars skulle här ha funnits en skarp reservation. Det var nämligen så att inför utskottet menade ordföranden och ministern att samtalet som utlöste denna stora omedelbara aktivitet bara var ett vanligt allmänt samtal om bolaget. Detta att tala i allmänna ordalag utan att säga något bestämt är som bekant ministerns specialitet. Men när det som har skett och som lett till denna stora upprördhet, bl.a. inom styrelsen, skildras på detta sätt kan man inte säga att skildringen har sannolikhetens prägel. Emellertid, med de medel vi har, har det inte varit möjligt att komma längre i detta ärende. Vi har exempelvis ingen möjlighet att kräva total sanningsenlighet. Det är en fråga som då och då har diskuterats vid utfrågningarna. En anledning till att detta inte låter sig göra är att det inte finns några sanktionsmöjligheter. KU är ju heller ingen domstol. Vi har fått nöja oss med det som vi här har kommit fram till. Det innebär inte att man kan vara särskilt belåten, för det är så mycket som kvarstår oförklarat. Det är det som är bakgrunden till vårt särskilda yttrande.

Fru talman! Det är detta jag kallar att misskreditera såväl ministern som KU och med den formulering som Nils Fredrik Aurelius använde också Håkan Det som är det eniga utskottets bedömning formuleras: "Det som förekommit kan enligt utskottets mening inte anses ha inneburit att Björn Rosengren på ett otillbörligt sätt lagt sig i en fråga som ankom på styrelsen." Det är vad vi var överens om, innan det särskilda yttrandet skrevs. Det som även behöver sägas, som naturligtvis är själva kvintessensen av det här, är ju att vd:n,
Fru talman! Låt mig först läsa några rubriker: "Ministern vill sparka direktören. Styrelsen rasar efter Rosengrens order i telefon." "Se till att bolagets VD Gerhard Larsson försvinner. Fixa det åt mig!" "Rosengrens agerande har orsakat stor upprördhet och ilska i Samhalls styrelse." Jag läser på ett annat ställe: "Vi har hamnat i ett helt exceptionellt förhållande, säger ledamoten Sten Det är ju uppenbart att upprördheten bland styrelsens medlemmar var mycket stor. Denna upprördhet framstår som oförklarlig om alla uppgifter helt korrekt har kommit fram vid utfrågningarna. Det kvarstår en oklarhet här som inte går att resonera bort. Däremot är det riktigt att det inte har gått att belägga, att leda i bevis, att det har utgått en direkt order från ministern till styrelseordföranden att avsätta vd. Det har inte gått att belägga. Nog måste väl ändå Pär Axel Sahlberg hålla med om att det kvarstår en oklarhet - något som inte är riktigt tillfredsställande.
Fru talman! Detta är att misskreditera. Det är dessutom märkligt att Nils Fredrik Aurelius litar mer på Expressen än på konstitutionsutskottet. Det är ett märkligt övervägande.
Fru talman! Jag har inte sagt att jag litar mer på Expressen, men jag menar att det finns många uppgifter - inte bara i den nämnda tidningen - som visar på stor upprördhet från ledamöternas sida i styrelsen. Det inser även Pär Axel Sahlberg. Det är inte utan vidare att diskreditera alla här, men det är att konstatera att det kvarstår en oklarhet om vad som verkligen har förevarit. Det är en oklarhet som vi inte kunde reda ut vid de vanliga utfrågningarna. Det är det vi har velat påpeka i vårt särskilda yttrande.

Fru talman!

Konstitutionsutskottet har granskat ett antal liknande KU-anmälda uttalanden i historisk tid och har inte funnit någon anledning till klander. Man kan naturligtvis ha olika åsikter om statsrådens uttalanden i offentlig polemik, eller i debattartiklar eller i intervjuer. Jag har många gånger haft en annan åsikt, men jag har aldrig gjort en KU-anmälan på grund av det. Uppenbarligen finns ett politiskt syfte med denna KU-anmälan. Man vill inte bara granska utan också ha en offentlig debatt. Utskottet har enats kring att inte på någon punkt klandra statsrådet. Vi har inte funnit att hennes uttalande står i strid med hennes befattning som statsråd, och det har inte skadat något intresse. Just därför är jag lite förvånad över att moderaterna envisas med ett särskilt yttrande. Detta särskilda yttrande är den protokollära slutpoängen av Beatrice Asks anmälan. Man är inte riktigt nöjd, men man kan ändå inte leda i bevis att Margareta Winbergs uttalande skulle ha kommit någon till skada. Jag har läst igenom artikeln flera gånger. Man måste komma ihåg att Margareta Winberg skrev den debattartikeln i Expressen strax efter den mycket otäcka gruppvåldtäkten i Södertälje. Den ledde till stor uppståndelse och debatt. Nationen förfasade sig över vad där hade skett, inte minst över domstolsprocessen och åklagarens underlåtenhet. Margareta Winberg inleder artikeln på följande sätt: "Den debatt som följt i spåren av den senaste tidens våldtäkter är begriplig, men också farlig. Som alltid är det alltför lätt att den slår över i nymoralism och pekpinne-politik. Journalister har nu ihärdigt frågat mig om porrfilmer, herrtidningar, Vecko-Revyn och Frida ändå inte är orsaken till det vi nu upplever? Skall vi inte förbjuda dem? Lika envetet vägrar jag att acceptera den förklaringen. Det är en alltför enkel slutsats på ett tusenårigt och komplicerat problem." Det är en bra inledning på en allvarligt menad debatt i en fråga som berör hela nationen. Margareta Winberg skriver i slutet av artikeln: "Men att möta dessa brott med att diskutera unga flickors sexualitet är absurt. Männen begår brott och fokus måste naturligtvis sättas på det kön som bär skulden. Därmed kommer vi inte ifrån strukturen. Och för den som väljer att se så synliggörs dessa strukturer i samhället varje dag. Exemplen är många; män tjänar mer, har bättre karriärmöjligheter, äldre män får mer hemtjänst, män har mer egen tid. Det senaste är att män får dyrare mediciner än kvinnor. Och så vidare." Margareta Winberg gör en bra illustration med en katalog över att männen på många punkter fortfarande har ett övertag i de strukturer som hon är satt att kritisera. Denna över och underordning som ständigt reproduceras av både kvinnor och män kan dock brytas. "Att fortsätta att stötta kvinnoorganisationer, kvinnonätverk och andra krafter som vill stärka flickors och kvinnors situation är för mig en självklarhet. Vi måste svara. Men det räcker inte. Fokus måste också riktas tydligare på männen och mansrollen." Det är just slutsatsen i Margareta Winbergs artikel som jag känner stark sympati för. Den debatt som hon har startat måste fortsätta i denna kammare och på alla andra sätt som vi politiker kan bidra med. Jag finner det märkligt att vi efter en granskning ändå återfinner ett särskilt yttrande. Det fanns ingen konstitutionell grund. Tvärtom! Det finns verkligen en ny grund för en ny ansats i en ökad jämlikhetspolitik. Artikeln är bra.

Fru talman! Den 27 november 1998 publicerades en debattartikel av statsrådet Margareta Winberg i hennes egenskap av jämställdhetsminister. I artikeln ger statsrådet en förklaring till sambandet mellan mansrollen och mäns kriminalitet i form av gruppvåldtäkter. I artikeln slår jämställdhetsministern fast att "männen begår brott och fokus måste naturligtvis sättas på det kön som bär skulden." Alla kan ställa sig bakom att det är ett allvarligt samhällsproblem att vissa män gör sig skyldiga till sexualbrott. Allt måste göras för att förhindra dessa fruktansvärda och kränkande brott. Men många män känner sig kränkta av den typ av uttalande som Margareta Winberg gjorde här, dvs. att alla män bär skuld till några mäns handlingar. Man kan inte hävda att ett fruktansvärt beteende hos enskilda män innebär att alla män skall buntas ihop med våldtäktsmän och sexualförbrytare. Det är allvarligt att se män som sämre varelser. Vi måste se alla, både män och kvinnor, som individer. Vi måste försöka hantera tragiska händelser och trasiga individer. Men man gör det inte genom att ge alla män en släng av sleven. Detta märkliga uttalande av Margareta Winberg har granskats av KU, dvs. om det överensstämmer med regeringsformens krav på lika behandling av varje medborgare. Utskottets granskning av detta ärende har inte visat att statsrådet Winbergs uttalande, som huvudsakligen är av politisk natur, skulle ha vållat komplikationer från konstitutionell synpunkt. Oberoende av det är uttalandet, enligt vår mening, inte acceptabelt. Det kan dessutom ha bidragit till att skapa viss oklarhet beträffande den officiella hållningen i fråga om jämställdhet.

Fru talman! Margareta Winberg har, som sagt var, i en intervju yttrat följande ord: "Männen begår brott och fokus måste naturligtvis sättas på det kön som bär skulden." För detta har hon anmälts till konstitutionsutskottet. Redan när anmälan anlände till utskottskansliets postfack hade för mycket tid och möda ägnats detta ärende. När jag nu ändå använder ett par minuter ytterligare åt den här saken är det bara därför att det i den mer informella diskussionen har sagts ungefär så här: "Ja, det där var ju en korkad formulering, men det är ju inte grund för prickning att statsråd uttrycker sig korkat." Och sedan kommer gärna någon bekymrad uppskattning av hur mycket KU:s arbetsbörda skulle öka om så var fallet. Jag tycker att det är angeläget att få sagt att Margareta Winberg inte alls har uttryckt sig korkat. Hon har uttryckt sig mycket klokt. För den som kan läsa innantill och har ett minimum av förmåga till abstrakt tänkande är det uppenbart att Winberg inte avser att pådyvla varje enskild man en personlig, juridisk eller moralisk, skuld för våld mot kvinnor, eller att Winberg avser att införa begreppet kollektivskuld i rättssystemet, vilket anmälaren och de moderata ledamöterna i utskottet låtsas tro att hon avser. Varför uttrycker då Margareta Winberg sig som hon gör? Jo, det gör hon av den enkla och elementära anledningen att våld mot kvinnor inte enbart är ett individuellt, personligt problem mellan den individ som slår och den som blir slagen. Det är inte så att män och kvinnor slår varandra lite hipp som happ allteftersom det faller sig. Mönstret är oerhört tydligt: det är män som slår kvinnor, och det är män som slår män. Övriga två kombinationer är undantag. Alltså måste vi utöver de individuella förklaringarna - varför slog Nisse Lisa i lördags? - också finna de strukturella sambanden, de strukturella förklaringarna. Kön - eller snarare genus - blir då ett nödvändigt begrepp. Varför slår män kvinnor? Varför har vi en patriarkal maktstruktur som delvis upprätthålls och reproduceras via våld? Och hur bryter vi ned den maktstrukturen? Kenth Högströms utförliga citat tidigare illustrerar med all önskvärd tydlighet att det är denna diskussion som Margareta Winberg vill föra och för på ett utmärkt sätt. Fru talman! Om konstitutionsutskottet kunde utdela guldstjärna till statsråd för synnerligen klokt uttalande borde Margareta Winberg få den.

Fru talman! Ett problem i många moderna demokratier är det ökade avståndet mellan väljare och valda, mellan medborgarna och de som skall vara deras företrädesmän. Denna ökande klyfta har många orsaker. En av dessa är en känsla av att vi politiker har helt andra villkor än vad som gäller för s.k. vanligt folk. Ibland kan vi som är politiskt verksamma - det är ju många timmar på dygnet, som nu i kväll - tycka att det mesta av kritiken och misstron är orättvis och ogrundad. De allra flesta förtroendemän är inte som de i Motala, utan förtjänar medborgarnas förtroende. Icke desto mindre finns misstron på många håll. Det och vanlig moral talar starkt för att vi skall vara mycket försiktiga med hur vi uppträder i tjänsten och att vi skall vara sparsamma med allmänna medel, med medborgarnas pengar. Denna inställning låg bakom att jag hösten 1997 i en granskningsanmälan bad KU granska omständigheterna kring några av statsministerns flygresor, främst en till New York samma höst. Bakgrunden var uppgifter i massmedierna om en mycket hög kostnad för New York-resan, på över 1 miljon svenska kronor, och om dyra resor med regeringsplan för flygresor i tjänsteärenden vid ett par andra tillfällen som också kombinerades med rekreationsdagar. KU:s granskning och svaren från Regeringskansliet har inte visat att merkostnaden för inhyrningen jämfört med kostnaden för reguljärflyg för resan till New York varit befogad. Inget av det som framkommit ens antyder att medborgarna, skattebetalarna, fått valuta för en extrakostnad på runt 1 miljon kronor för en resa till New York tur och retur. Vad beträffar resorna till Spanien och Italien hade de att göra med användning av regeringsplanet. Enligt uppgift från Regeringskansliet till KU har valet av resealternativ vid dessa tillfällen, och vid New Yorkresan, inte påverkats av att rekreationsdagar tagits ut. Självfallet har inte traktamenten tagits ut för dessa dagar. I diskussionen om användningen av annat än reguljärflyg har ofta anförts säkerhetsskäl. I fallet med Romresan framkom det redan när de ursprungliga omständigheterna fanns till hands att det knappast kunde ha varit fallet, eftersom det i ena fallet, på nedresan, tydligen hade gått bra att flyga reguljärt, medan man för hemresan hade behövt skicka ned regeringsplanet från Sverige och hämta upp statsministern. Utskottet har frågat om det har varit olika säkerhetsskäl, och i svaret som har inkommit på slutet av utskottets granskning konstaterar Regeringskansliets talesman att det inte går att utreda så här efteråt, men att det brukar finnas många olika orsaker. Fru talman! Det har från Regeringskansliet således inte kunnat visas, troliggjorts eller ens antytts att det var nödvändigt med en merkostnad runt 1 miljon kronor för New York-resan och inte heller varför det för hemresan från Rom behövde sändas ned ett regeringsplan för att hämta upp statsministern. I fjol granskade KU statsministerns förhyrning av ett semesterhus i Spanien. Det stod under granskningen alldeles klart att värdet av förhyrningen kraftigt översteg den betalning som statsministern erlagt. Trots uttalanden från Etikkommittén, där man rekommenderade statsråd att ha ett betydande säkerhetsavstånd i dessa frågor, valde KU-majoriteten i fjol - alla utom Folkpartiets representanter - att ej kritisera det skedda. I år har KU-majoriteten - alla utom fprepresentanten - valt att inte ens antyda någon kritik mot den extremt dyra New York-resan. Det är beklagligt att KU-majoriteten i dessa två ärenden helt avstått från kritik. I fjolårets ärende var det uppenbart att olika måttstockar användes för rikets högste politiska makthavare och för övriga medborgare. Det som var förbjudet för bonden var tydligen tillåtet för Jupiter. I år har KU-majoriteten valt att inte befrämja aktsamheten med allmänna medel genom att peka på att främst New York-resan blivit extremt dyr och att merkostnaden på intet sätt har stått i en rimlig relation till nyttan för det allmänna. Fru talman! Båda dessa signaler är olyckliga och är inte ägnade att öka allmänhetens respekt för oss politiker. Det är att beklaga.

Fru talman! Det som konstitutionsutskottets tidigare ordförande Bo Könberg har anmält till utskottet är att utskottet skall granska upphandlingen av och kostnaderna för resan till New York samt om rekreationsdagar i samband med resan lett till någon fördyring för det allmänna. Det skall vidare granskas om uttag av rekreationsdagar i samband med andra utrikes resor har lett till fördyringar för det allmänna. Det som Folkpartiet tar upp i sin reservation är inte riktigt det som återspeglas i anmälan. Dels säger man att det skall vara så kostnadseffektivt och klokt som möjligt ordnat med researrangemangen. Det är knappast något som man behöver skriva en reservation om, utan det är något som vi alla i utskottet tycker. Dels uppehåller man sig väldigt mycket vid att statsflygplanet valdes i stället för reguljärflyg.

Det vore intressant om Bo Könberg kunde klargöra Folkpartiets inställning på den här punkten. Det har betydelse för den samlade bedömningen. Utskottets majoritet har väl snarare samlats kring den uppfattningen som innebär att för den högsta statsledningen - om jag får uttrycka det på det sättet - gäller att en rad olika faktorer måste sammanvägas till en helhet när man väljer på vilket sätt vederbörande skall resa. Det kan vara säkerhetsskäl, möjligheten till flexibilitet, omdisponeringar och en rad andra faktorer som måste vägas samman. Det material som utskottet har tagit del av ger inte grund, såvitt jag kan förstå, att påstå att nyttan för nationen eller medborgarna av New York-resan inte står i rimlig proportion till kostnaderna. Jag vet inte riktigt vad Bo Könberg jämför med, men om jag förstår reservationen och resonemanget rätt är det kostnaden för reguljärflyg som man skall jämföra med. Det är inte riktigt det upplägg som finns i andra sammanhang. Den utredning som sedermera tillsattes, Statsflygutredningen, kom inte heller fram till det som jag förmodar är Folkpartiets ståndpunkt, nämligen reguljärflyg, allt annat är ett undantag. Det vore intressant att få det bekräftat i det här sammanhanget. Det måste alltså vara så att statsministern och den högsta statsledningen har, inom ramen för eget ansvar, eget omdöme och uppsatta regler, att bedöma vilka transportförutsättningar som måste anlitas i olika sammanhang. Jag tror inte att det finns anledning för riksdagen att i detalj föreskriva i de här frågorna. Bo Könberg hade klätt in den här frågan i ett resonemang om ökat avstånd mellan väljare och valda. Det är ett intressant och viktigt perspektiv när man diskuterar detta. Men jag är inte säker på att vare sig Bo Könbergs anmälan eller den argumentation som han har fört här har lett i den riktning som man borde eftersträva, nämligen att få en bättre förståelse för att det faktiskt kostar en del för nationen att delta i olika internationella aktiviteter och annat. Jag tror att det vore bättre att angripa frågan utifrån det hållet än att säga att bara därför att inte bonden kan åka på ett glassigt sätt skall inte någon annan i nationen heller få göra det. Det är ett sätt att snarare öka avståndet än att minska det. Jag skulle vilja uppmana Folkpartiet och Bo Könberg att vara lite försiktigare och lite mera ödmjuka inför den fråga som är viktig, nämligen att återupprätta respekten för politiker och respekten för politiskt arbete. Det tror jag är utomordentligt viktigt att vi tillsammans ägnar oss åt.
Fru talman! Göran Magnusson ställde en fråga till mig, nämligen hur vi allmänt ser på den högsta statsledningens resesätt. Han frågade mig uttryckligen om reguljärflyg i första hand skulle användas och allting annat skulle vara undantag som sällan kom till stånd. Så har vi inte utvecklat någon politik eller filosofi från vår sida. Däremot tycker jag att det är fullständigt rimligt och naturligt att man utgår från så billiga alternativ som möjligt för det allmänna i alla sammanhang. Har man goda skäl för att välja en dyrare lösning därför att man får mycket mer ut av det, gärna mer än vad det kostar, kan man klart välja andra alternativ. Jag och jag tror kammaren i dess helhet gör bedömningen att det många gånger är så att statsledningen skall behöva använda något annat alternativ än reguljärt. Men att man skall utgå från motsatsen, det uppfattade jag nästan är Göran Magnussons uppfattning, att man i praktiken nästan aldrig skall använda sig av reguljärflyg utan att det alltid finns goda skäl att använda dyrare alternativ tycker jag är en märklig lösning. Också märkligt fann jag det allra sista som Magnusson var inne på när han uppfattade min kommentar om bonden och Jupiter som avseende just resvägarna. Jag använde det uttryckligen i samband med fjolårets ärende där det handlade om att en förmån hade åtnjutits av statsministern långt utöver det pris han hade betalat. Jag konstaterade vad man i andra sammanhang i vårt land av god tradition har tyckt vara önskvärt och nödvändigt. Låt mig avsluta repliken med att fråga Göran Magnusson om han tycker att han har fått informationer under granskningen som tyder på att New Yorkresan var värd 1 miljon mer för skattebetalarna. I så fall kan han gärna peka på var det materialet finns, för jag har inte kunnat finna det.
Fru talman! På vilket sätt har Bo Könberg kommit fram till att New York-resan kostade 1 miljon mer? Det vore intressant att få den kalkylen. Konstitutionsutskottet har inte underlaget att säga det.

Jag har naturligtvis ingen invändning mot att man utgår från att inte fördyra kostnaderna för det allmänna. Anledningen till min inledande fråga är att Bo Könberg inte har anmält det förhållandet att man skulle ha utnyttjat reguljärflyg i stället för allting annat. Reservationen är uppbyggd på att det har uppstått merkostnader vid alla de resor som har varit helt omotiverade därför att man inte använt reguljärflyg. Man säger frankt i reservationen att det inte finns några säkerhetsskäl som gjorde att man inte skulle ha kunnat använda reguljärflyg vid en speciell resa. Man kan undra på vilken grund Folkpartiet framställer den mycket direkta ståndpunkten. När det sedan gäller den andra frågan om bonden och Jupiter trodde jag att vi diskuterade årets betänkande. Fjolårets har jag dessvärre svårigheter att överblicka och veta så mycket om. Utgångspunkten var det som var föremål för diskussion i det här betänkandet.
Fru talman! Den fråga jag ställde var om Göran Magnusson vid granskningen hade kunnat finna att man fått in uppgifter från Regeringskansliet som visade att det var värt merkostnaden. Den tror jag att jag aldrig fick svar på. I stället fick jag en motfråga, nämligen hur jag har kommit fram till att den har kostat ungefär 1 miljon mer. Jag skall gärna svara på Göran Magnussons fråga i förhoppningen om att han försöker svara på mina. Det är så vi får en bättre debatt och möjligen kommer klokskapen närmare. Jag har utgått från samma material som har varit till hands för Göran Magnusson, nämligen att själva resan tycks ha kostat en bra bit över 200 000 SFR, dvs. en bra bit över 1 miljon kronor. Utan att ha kollat exakt med flygbolaget har jag trott att man skulle kunna få resor till New York fram och tillbaka för ett belopp som kanske rör sig om en tiondel av detta. Har Göran Magnusson något annat material så tar jag förstås gärna del av detta. Det är möjligt att det visar sig att det bara var 950 000 kr mer. Min fråga kvarstår: Verkar det som att man i det här fallet från Regeringskansliets sida har iakttagit aktsamhet om allmänna medel eller inte?
Fru talman! Jag har i princip den uppfattningen att jag litar på att man använder de olika resemöjligheterna på det klokaste och förståndigaste sättet. Bo Könberg säger nu att det kanske inte var mer än 950 000 mer än vad det annars skulle ha kostat. Det leder fram till tanken att Bo Könberg anser att reguljärflyg är det som i första hand skall användas. I varje fall hade reguljärflyg utan vidare kunnat användas vid resan till New York, så jag vet inte riktigt vad Bo Könberg grundar den ståndpunkten på. Det är möjligt att svaret på den frågan ingår i det andra resonemanget: svarar inte Göran Magnusson på en fråga, så svarar inte Bo Könberg på en fråga, och detta är ju inte ett särskilt konstruktivt sätt att lösa dessa olika frågorna. Fru talman! Jag har intrycket av att anmälan i den här frågan mindre handlade om aktsamhet om statens medel och mer om ett behov av att markera att Folkpartiet fanns och att man gärna ville ta del av det opinionstryck som då fanns emot att statsministerns resor kostade pengar. Från den här synpunkten vore det nog bra om Folkpartiet ordentligt deklarerade att det får kosta pengar även för den högsta statsledningen och inte bara spekulerade i folks missnöje.

Fru talman! Jag begärde ordet igen, eftersom replikerna var slut. Det gjorde jag därför att Göran Magnusson valde att i slutet av det som han visste var den sista repliken började att ifrågasätta mina och Folkpartiets motiv. Detta ligger nära till hands för företrädare för regeringsmajoriteten vid anmälningar och granskningar av vad regeringen har gjort. Jag är inte övertygad om att detta ökar respekten för riksdagens kontrollmakt.
Fru talman! Jag hade naturligtvis inte uttalat någon värdering av Folkpartiet om jag inte hade vetat att Bo Könberg hade möjlighet att begära ytterligare ett anförande. Det hade varit mindre honett i en sådan här debatt. Jag har hållit ett anförande tidigare i dag kring anmälningar till konstitutionsutskottet, hur man skall se på de olika frågorna och den utvärdering som utskottet planerar av sin egen verksamhet - jag förmodar att Könberg inte hade tillfälle att höra på mitt anförande. För att upprätthålla respekten för granskningsarbetet tycker jag att det finns anledning för konstitutionsutskottet att verkligen tänka igenom på vilket sätt som man skall genomföra granskningen. När det gäller anmälningar av olika slag skulle man kunna göra en mycket snabb och översiktlig bedömning för att avgöra om frågan faller inom den konstitutionella granskningsuppgiften, och därför ägnar vi inte den frågan någon större uppmärksamhet utan koncentrerar oss på andra anmälningar och på det granskningsarbete som utskottet utför på eget initiativ. Det var sådana tankar som låg bakom mina funderingar, som första gången framfördes i denna kammare för ett antal timmar sedan.
Fru talman! Det är förstås alldeles utmärkt att utskottet och alla andra mänskliga verksamheter då och då ägnar sig åt utvärdering av vad man gör och att man funderar på om man gör det på bästa vis. Att jag begärde ordet igen var för att jag tycker att Göran Magnusson föll för en frestelse som säkert var stark, nämligen att ifrågasätta de politiska motståndarnas motiv i stället för att diskutera sakfrågan.

Fru talman! Så här i elfte timmen av debatten när det sista ärendet nu går mot sitt slut var det klokt och insiktsfullt av Bo Könberg att resa precis den fråga som han reste. Det var bra att vice ordföranden påminde om vad som har hänt under dagen. Jag har haft förmånen att få lyssna praktiskt taget hela debatten, och jag har kunnat notera ett mönster hos regeringssidan, om jag får titulera socialdemokraterna, vänstern och Miljöpartiet så, nämligen så fort som man inte gillar en anmälan kallas den för politisk och onödig. Bo Könberg råkade ut för den anmärkningen. Även om jag inte har samma uppfattning som Bo Könberg i just den sak som han diskuterar med Göran Magnusson hör jag samma typ av kritik från Göran Magnusson gentemot Bo Könberg som flera andra debattörer har utsatts för under dagen. Det är en kritik som säger att så fort det är någonting som inte passar socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister är det en onödig eller politisk kritik. Flera talare har t.o.m. gått upp i talarstolen och sagt att kritiken är onödig eftersom den är politisk, varefter de har ägnat fem minuter åt att tala politik om den från sina utgångspunkter i stället för att ta anmälan på allvar och diskutera den från de konstitutionella synpunkter som anmälan är väckt. När några började högtravande här i morse med att säga att det gäller att hålla utskottets granskning i helgd - vice ordföranden var en av de första som talade om detta - tror jag att man bör vakta sin egen tunga. Om man från dem som representerar den regering som granskningen ytterst riktar sig emot väljer att se all kritik som uttryck för småsnål politisk vilja att attackera regeringen, då har man grävt ett djupt förtroendedike mellan konstitutionsutskottets granskning och det som den egentligen är till för. Fru talman! Så här mot slutet skulle jag vilja be regeringssidan att noga betänka hur man hanterar kritik gentemot sig själv i framtiden. Från min utgångspunkt tycker jag att det är befriande att vi diskuterar hur olika typer av handlande står emot grundlagens krav. Ibland finner utskottet någonting beaktansvärt, ibland kan det räcka med ett meningsutbyte. Som flera ärenden här i kammaren under de senaste månaderna har visat är regeringssidan lite ovan vid att grundlagen plötsligt anförs emot det ohöljda maktintresset. Så betänk vad konstitutionen står för och godnatt, kamrater!

Fru talman!

Jag sade vid lunchtid att det är särskilt viktigt, om konstitutionsutskottet vill påverka på olika sätt, att man försöker att samlas kring en gemensam ståndpunkt. Det är vid dessa tillfällen som utskottet på det allra bästa sättet kan påverka. Per Unckels huvudtema var att det skulle finnas en skillnad mellan regeringssidans representanter - till vilka väl får räknas också Vänsterpartiet och Miljöpartiet - och de borgerliga partierna som lever i en finare och bättre konstitutionell värld där man förstår att akta konstitutionen och annat. Jag tror faktiskt, Per Unckel, att det är flera i den här kammaren som bör vakta sin tunga. Det där leder fram till ett felaktigt tänkande. Jag protesterar starkt emot alla tankegångar som innebär att socialdemokrater skulle ha mindre respekt för grundlagen och mindre respekt för konstitutionen. Uppdelningen i regeringssida och annan sida i konstitutionsutskottet stärker inte utskottets trovärdighet.
Fru talman! I den senare frågan, dvs. respekten för grundlagen, kommer de sista veckorna av kammarens arbete att erbjuda några konkreta illustrativa exempel där varje parti har möjlighet att visa vilken respekt de visar för grundlagen i praktiskt lagstiftningsarbete. Den diskussion som Göran Magnusson nu på slutet startar har vi anledning att återkomma till om några veckor när facit föreligger. Då behöver vi kanske inte resonera så mycket om vad som var svart och vad som var vitt. Jag delar Göran Magnussons uppfattning. Jag sade redan tidigare under debatten att det är en fördel om vi kan bli eniga. Jag har också under några tillfällen under debatten undrat varför det har varit så omöjligt för socialdemokrater att bli eniga med oss. Apropå ärendet angående Torgny Gustafsson har vi diskuterat varför det varit så förskräckligt svårt att tala om att regeringen inte hade gjort vad den bort göra för att få fram sakliga uppgifter om hur det faktiskt förhöll sig. Det var något som alla sade sig vara överens om, men som det var alldeles omöjligt att få en gemensam skrivning om i utskottet. Jag noterar bara mot slutet av debatten att jag inte gör borgerligheten till finare än socialdemokrater, vänsterpartister och kommunister. Men jag har inte noterat under debattens gång att en enda företrädare för borgerligheten har anklagat socialdemokraterna för att vara för politiska i sina kommentarer.
Fru talman! Vem som startade debatten om respekten för grundlagen kan studeras i protokollet. Jag hade faktiskt en replik på Per Unckel, och talmannen hävdade inte att jag diskuterade någonting som Per Unckel inte hade tagit upp i sin debatt. Vi får säkert tillfälle att återkomma kring en del av grundlagsfrågorna. Jag vill som avslutning i kväll, hoppas jag, gärna säga att det självklart är bra med enighet. Men om man har den utgångspunkt som Per Unckel har i diskussionen, nämligen att oenigheten beror på socialdemokraterna, blir det sämre förutsättningar att faktiskt skapa enighet i utskottet. Det kan inte vara så att de fyra forna regeringskamraterna har den korrekta uppfattningen och att det är socialdemokraterna och v och mp som skapar oenigheten. Har man den utgångspunkten kommer det inte att vara lätt att skapa enighet kring konstitutionsutskottets arbete. Jag vill återigen upprepa: Resonemanget att det skulle finnas en regeringssida i utskottet och en oppositionssida tycker jag är en felaktig utgångspunkt för konstitutionsutskottets granskningsarbete. Det är inte den ena och den andra sidan som granskar den ena och den andra regeringen. Det är faktiskt utskottet i sin helhet som granskar regeringens och statsrådens göranden och låtanden. Det är en viktig utgångspunkt för den kommande diskussionen kring utvärderingen av vårt arbete.
Fru talman! Det är förvisso ett utskott. Det är bara det att det är en händelse som ser ut som en tanke att halva utskottet inte har någon kritik att rikta mot den regering som vi för närvarande granskar. Man behöver inte vara utrustad med alltför stor fantasi för att kunna räkna ut på vilken sida om bordet vilka ledamöter faktiskt sitter. Mitt råd till Göran Magnusson är att om utskottet skall förnya sin granskning - och jag deltar gärna i en diskussion om detta - är ett första steg att tillhålla varandra att inte misstro människor som anmäler frågor för granskning. Om riksdagen misstror granskare, misstror man kolleger och förgiftar därmed hela förutsättningen för en fruktbar granskning. Ägna i stället lite mer möda åt att studera vilka krav konstitutionen ställer. Sedan önskar jag ånyo kamraterna en god natt!

Fru talman! Vi diskuterar under den här rubriken statsministerns tjänsteresor. Men det har blivit en allmän utvärdering av en lång dag. Visst kan man till KU anmäla ett ärende som statsministerns tjänsteresor. Men det borde framför allt anmälas till revisionen av hur regeringen använder de medel som den har till förfogande för sina resor. Detta är mindre en konstitutionell fråga. Det säger jag utan att på något sätt misstänkliggöra utskottets f.d. ordförande. Vad som förvånar mig är två ting i den här debatten, för att ankyta till detta. Det är ju tillåtet att ha några allmänna reflexioner. Vid granskningsdebatterna har det under de fem granskningsdebatter som jag har deltagit i aldrig suttit någon företrädare för regeringen och lyssnat på debatten. Man kunde åtminstone ha skickat hit någon statssekreterare som kunnat rapportera vad som förevarit under riksdagens debatt och granskning av regeringen. Det andra är att vi är så upptagna av den polemiska sidan. Inte ens där moderaterna inte förekommer bland reservanterna - det har i varje fall varit två eller tre sådana ärenden under dagen - talar utskottets moderate ordförande för hela utskottet, för att därmed betona just detta som Göran Magnusson säger. Det är hela utskottets granskning. Det är inte en regeringssida mot någon annan sida. Det är faktiskt en granskning som försöker bortse från detta. Men inte ens i dessa fall talar ordföranden för utskottet. Det vore logiskt i detta sista ärende att inte vice ordföranden utan ordföranden för utskottet tar till orda och försvarar utskottsmajoritetens ståndpunkt. Så brukar det ganska ofta vara i andra utskott när det gäller mer politiska frågor. Här är det faktiskt fråga om en konstitutionell granskning. Detta ger vid handen att man nästan på ett desperat sätt från moderat sida söker politisera granskningen och granskningsdebatten, vilket jag tycket är lite beklagligt. Sedan är det klart att vi rör oss i en gråzon. Den är inte smal, som någon annan debattdeltagare råkade säga, utan det är snarare en bred gråzon mellan formalia och politik. Den är komplicerad, och den gör granskningsarbetet intressant. Det gäller både anmälningar och diskussioner. Det är klart att det är ett givande och ett tagande i en debatt, och det får vi stå ut med. Men man måste ändå säga som jag sade i mitt första anförande. När anledning till kritik inte har varit större än vad som har framkommit den här gången är det ändå ett relativt hyggligt betyg åt det svenska statssystemet och hur regeringsmakten utövas. Vi granskar inte bara den nu sittande regeringen eller ens den förra periodens regering. Vårt granskningsarbete sträcker sig långt. Hittar man oegentligheter som ägt rum på 30-talet får man faktiskt också ta upp dem till granskning. Det finns inga historiska begränsningar i KU:s verksamhet. Det är ändå ett relativt gott system vi har där olika granskningar samverkar och kontrollen över makthavarna är god. Det skall den fortsätta att vara.